Fru talman! Christer Eirefelt tog upp det som vi diskuterade för några veckor sedan, nämligen LOK-stödet. Det verkar som om debatten om idrottens ekonomi koncentreras just på detta lokala aktivitetsstöd. Jag gjorde i den debatten fullt klart, precis som jag hoppas har framgått av mitt anförande i dag, att moderata samlingspartiet verkligen stöder svensk idrott i alla dess former och på alla nivåer.

Får jag också säga att vi moderater genom slopade skatter överför mer pengar till idrotten än de övriga partierna gör. Till skatteutskottets betänkande nr 23 finns bl.a. tre moderata reservationer, där vi beklagligtvis står helt ensamma, och de har rubrikerna Slopande av bingoskatten, En utredning om reklamskatten för idrottsföreningar och Schablonavdraget för idrottsledare och idrottsutövare.
Fru talman! Det här är litet besvärligt, eftersom dessa betänkanden går in i varandra och det är nästan omöjligt att undvika att delvis komma in på andra. Jag ber om ursäkt för det. LOK-stödet är så centralt för framför allt ungdomsidrotten och de föreningar som baserar huvuddelen av sin verksamhet på det att det betyder mycket mer än de enskilda detaljer som vi diskuterar i detta betänkande. Aktivitetsstödet är egentligen det enda stöd som går direkt ut till de enskilda föreningarna, dvs. precis det som Lars Ahlström talade sig varm för. Det gick inte att ta fel på reaktionerna, bl.a. från Karl Frithiofson, som citerades, när idrotten blev lurad på anslagshöjningen. En annan fördel med aktivitetsstödet ligger i namnet, nämligen att stödet just befrämjar aktiviteten. De klubbar som har dålig aktivitet och inte tar hand om sina ungdomar på rätt sätt kan inte få detta stöd. Jag kan gärna gå med på att diskutera hur detta stöd administreras. Jag har inga invändningar mot att idrottsrörelsen själv tar hand om det, ungefär på de premisser som nu gäller. Vi får då inte glömma bort att det inte bara handlar om idrottsrörelsen, utan just detta stöd går också till andra ungdomsorganisationer. Men pengarna måste ju komma någonstans ifrån, Lars Ahlström. Ökningen handlar alltså bara för idrottens del om 30 eller 35 milj.kr. på ett år. Det är avsevärt mer än de enskilda summor som vi diskuterar i dag.
Fru talman! Vi moderater har inte på något sätt motsatt oss, som jag sade nyss, att de lokala föreningarna får detta aktivitetsstöd. Det är formerna för utbetalningen som vi har varit något tveksamma till. Stödet är ytterst välbehövligt. Det framgår dock av Karl Frithiofsons inlägg att man vad gäller stödet till idrotten börjar luta åt att utbetalningen skall ske från ett annat håll. Vi har hela tiden hävdat att vi har det allra största förtroende för Riksidrottsförbundet, för dess möjligheter att sköta sitt fögderi och det sätt på vilket förbundet visar att man verkligen är kapabel att fördela och ta ansvar för de anslag som ges.

Fru talman! Denna idrottsdebatt kommer antagligen att vara likadan som de tidigare idrottsdebatterna här i kammaren. Det finns en stor samstämmighet mellan talarna, som understryker värdet och vikten av det uppoffrande arbete som utförs av de många ideella ledarna, som uppskattningsvis är 450 000 till antalet, i 45 000 lokala idrottsorganisationer med en mängd aktiva utövare, föräldrar och olika slags fritidsledare. Av detta skulle man naturligtvis kunna dra den slutsatsen att det föreligger eniga betänkanden för riksdagens behandling. Men nu gör det inte det. Det är många vackra ord som sägs om den stora betydelsen för fostran av ungdomen, men man drar inte alltid en slutsats av vad man framför när det gäller att stödja denna verksamhet och ge den möjligheter att utvecklas. Fru talman! Jag tänkte uppehålla mig något vid frågor som kanske inte så ofta berörs.

Det finns anledning att något rätta till den bilden. Det är många specialförbund — 15 stycken — som över huvud taget icke får del av några som helst sponsorspengar eller reklaminkomster. Det är bara 14 specialförbund som har sådana intäkter på mer än 1 milj.kr. Sannolikt är det de förbundens idrottsutövare som vi möter i dessa stort upplagda artiklar och som väcker den största uppmärksamheten. Jag ställer dem inte emot varandra, därför att alla dessa förbund behövs. Det behövs en väl utvecklad elitidrott i vårt land, för att stimulera och ge förutsättningar också för breddidrotten. Elitidrotten ger naturligtvis också, kanske i alltför liten omfattning i dag men åtminstone på sikt, handikappade möjligheter att utöva idrott. De får tillgång till arenor och kan ta del av den tekniska utvecklingen, som gör det lättare för dem att vara med och idrotta. Centern har ställt sig bakom allt detta, men inte nog med det: vi ställer också upp för ökade anslag till idrotten. Någon kanske tycker att det är märkligt att centern har avlämnat en reservation när det gäller inriktningen av samhällets stöd till idrotten och den verksamhet som idrottsrörelsen bedriver, när alla är så eniga i den debatten. Vi blev tvungna att reservera oss, därför att frågan om stödets storlek också är sammankopplad med denna inriktning. Från centerns sida har vi alltså föreslagit att det statliga stödet skall öka med 7,2 milj.kr. för nästa budgetår. Det stämmer rätt väl överens med Riksidrottsförbundets äskande. Jag vågar lova att äskandet inte är tilltaget i överkant, utan det har skett stora prutningsarbeten även inför detta budgetår, liksom tidigare budgetår när idrotten själv har varit tvungen att prioritera. Vad är det då som det ökade stöd som centern föreslår att riksdagen beslutar om skall gå till? Jo, det är att möjliggöra ökade insatser mot doping. Jag vill bara understryka vad som tidigare har sagts, dvs. att doping naturligtvis är en skam för idrotten, en medicinsk farlighet som vi inte torde ha råd att hålla oss med. Det är naturligtvis inte heller fair play när vissa idrottsutövare använder otillåtna medel för att kunna bli bättre än sina konkurrenter, som spelar ärligt. Regeringens förslag till stöd åt idrotten medger inte att den enligt egna planer fullt ut kan satsa på åtgärder mot doping. För ungefär fjorton dagar sedan kunde vi läsa att man inte har laboratorieresurser för att klara av de här testerna, och man var mycket ängslig över att man skulle behöva dra ner på verksamheten. Man har inom idrotten själv vidtagit åtgärder och skapat möjligheter till provtagning i alla slags idrottssammanhang och vid träning. Om dessa prov, som troligtvis är nödvändiga, inte kan analyseras på ett riktigt och tillförlitligt sätt är detta naturligtvis inte något som främjar idrottsrörelsens åtgärder mot dopingverksamheten. 1 milj.kr. bör gå till detta ändamål. Distriktsförbunden har ett mycket litet stöd. Det är förbund med en mycket stor andel damidrott. Det är kanske också fråga om udda idrotter som inte har så många utövare, men som är mycket viktiga och främjar ungdomsuppfostran på samma sätt som de stora idrotterna. Det finns stor anledning för oss här i riksdagen att anslå extra medel till dessa föreningar. Ett sådant stöd står inte i motsatsställning till vad man inom idrottsrörelsen själv vill, utan det ökade anslaget gör det möjligt för idrottsrörelsen att satsa på sådan verksamhet. Även om dagens debatt utgör huvuddebatten i riksdagen när det gäller idrotten, är det inte bara den här debatten som är viktig för idrotten. För fjorton dagar sedan, som nyss påpekades från talarstolen, fördes en debatt som gällde stödet till den lokala verksamheten. Man försökte från regeringens sida lugna idrottsrörelsen med att säga att frågan skulle utredas och att man skulle rätta till de orättvisor som finns i stödet. Jag för min del känner miginte lugn, och jag vill allvarligt varna idrottsrörelsen för att känna sig lugn efter de beskeden. Dels vet vi inte hur lång tid denna utredning tar, dels vet vi inte om det egentligen kommer att innebära ett ökat stöd. Och det var ett ökat stöd vi talade om vid det tillfället. Fru talman! Vi får senare här i kammaren tillfälle att återkomma till frågan om lotterier, frågan om sociala avgifter för spelarersättningar och andra välkända frågor som har mycket stor betydelse för idrotten. Vi från centerns sida deltog mycket aktivt i den politiska diskussion som fördes med idrottsrörelsen inför valet i fjol. En fråga som då kom upp till diskussion var den stora ekonomiska belastning det innebar för idrottsrörelsen att försöka delta i den tävlingsverksamhet som försiggår över hela landet. Det handlar för lagidrotternas del mycket ofta om seriespel, och det handlar om friidrottstävlingar när det är fråga om individuella idrottsprestationer. En ökad ungdomsverksamhet, speciellt när det gäller kvinnlig idrott, leder till en ökad ekonomisk belastning för idrottsföreningar. Vad är det som blir dyrt? Jo, det är alla resor. Som bekant är Sverige ett ganska vidsträckt land. När det gäller de mindre idrotterna är det inte ovanligt att det försiggår tävlingar i samma serie ända från den norra änden till den södra änden av landet. Vi anser från centerns sida att det är mycket angeläget att regeringen får i uppdrag att tillsammans med idrottsrörelsen se över vilka möjligheter man har att på ett någorlunda rättvist sätt stödja föreningarna när det gäller de ökade resekostnaderna. Fru talman! Det finns mycket mer att tillägga. Jag vill avslutningsvis nämna en del av idrottsverksamheten som kanske inte blir så mycket uppmärksammad. Det gäller ridsporten. Den omfattar väldigt många flickor, det är ju framför allt flickor som håller på med ridhästar. Det pågår ett utredningsarbete om ridsporten. Vi vill från centerns sida trycka på i den här frågan. Det är mycket angeläget att utredningsarbetet påskyndas så, att ridsporten kan bibehålla ett fortsatt ansvar för utbildningen av ridinstruktörer. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 6, 7 och 12.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Fru talman! Idrottsrörelsen är, som flera av dagens debattörer tidigare sagt, en folkrörelse. Det är en rörelse som är en del av vår kultur, och den har en betydelsefull social funktion. Den skall befrämja folkhälsan, vilket den säkert gör, men den ger framför allt möjlighet till samvaro, gemenskap, kamratskap och vänskap. Huvuddelen av idrottsrörelsen står för detta. Den delen av idrottsrörelsen har, vilket vi i vpk flera gånger har sagt, i hela sin bredd objektivt sett motsatt intresse i förhållande till företagen med deras PR-satsningar och marknadsföringspengar som leder till en kommersialisering av idrotten. Vi ser ändå en mycket snabb kommersialisering av idrotten. När vi i riksdagen beviljar anslag till idrotten och fördelar om inkomster, tar in skatteinkomster och ger till idrotten, sker det i syfte att idrotten skall fylla denna grundläggande funktion, att den skall ha en social funktion. Om man ser att de kommersiella intressena driver idrotten åt fel håll blir man naturligtvis betänksam. Man får då fundera över på vilket sätt vi skall anslå medel. Vi från vpk:s sida anser att man på ett mer markant sätt skall tänka på hur medlen fördelas och vilka villkor som ställs. Kommersialiseringen har ökat sitt grepp över idrottsverksamheter, och den snedvrider förhållandet mellan olika idrotter. Den hetsar hela idrottsrörelsen till handlingar som kan vara helt felaktiga. Det sker en handel med människor, och de aktiva blir investeringar. Det här greppet som de kommersiella krafterna har fått förvränger t.o.m. syftet med elitidrotten. Vi hade i höstas mycket allvarliga exempel, som någon tidigare nämnde här, på vad som skett med elitidrotten. Samhällsutvecklingens sämsta sidor slår klorna i idrotten. Alla medel är tillåtna. Snabba klipp, egoism och hänsynslöshet — allt går före idrottsrörelsens egentliga kärna av kamratskap och gemenskap. Det är den enskildes rätt att slå sig fram som värnas. Det är kanske inte den enskilde idrottsutövaren som i första hand skall belastas när det t.ex. gäller dopingskandalerna i OS, utan det är den idrottsvärld och det samhälle som idrottaren lever i som får ta huvuddelen av ansvaret. Det som upprör mig mest är inte det faktum att någon dopade sig och fuskade. Elitidrotten skall ge stimulans till alla våra ungdomar och barn. Jag har förut sagt från denna talarstol: Hur kan vi ta på vårt ansvar att stödja en idrott, och inte kritisera den, när vi vet att många av våra barn identifierade sig med Ben Johnson och den prestation som han gjorde när han vann hundrametersloppet, och hur de i nästa stund fick klart för sig att han fuskade? Vem tar reda på dessa barns reaktioner? Vem fortsätter att fundera över vad som händer med våra barn och deras inställning till idrotten framöver? Idrottsrörelsen har, vad jag har sett, ganska svalt funderat över det. I samhället i övrigt finns inte någon skyddsmur. Jag är inte negativ till idrotten. Jag har inte någon negativ syn på den. Men det påstår man ofta när jag påpekar dessa utvecklingstendenser. Tvärtom ser jag positivt på idrotten. När man ser framtidsförutsättningarna för elitidrotten funderar man naturligtvis över vart idrotten är på väg. Det undrar man när man själv tillsammans med barn försöker delta i idrott och ser vilken utsortering som sker eller på vilka villkor barnen får vara med. På längre sikt måste medel tillföras idrotten. Vi har som framtidsperspektiv och önskar även på kort sikt att tipsmedlen skall gå till idrotten. När vi nu skall anslå pengar till idrotten har regeringen ”bröstat upp sig” i den här frågan och sagt: Nu är vi duktiga, nu anslår vi pengar, vi har en idrottsminister. Så blir det en ökning med 3,3 miljoner. Det är inte särskilt mycket. Ändå vet vi, som Jan Hyttring sade här, att Riksidrottsförbundet inte är den organisation som tar i allra värst i den här frågan. Riksidrottsförbundet är väl sammansmält med både staten och företagen för att klara sig och flyta vidare. Där tar man alltså inte i för mycket. Trots det vet vi att RF:s ordförande är besviken. Han sade sig vara oerhört besviken och att han hade väntat sig mer av regeringen. Regeringen prutade alltså 52 milj.kr. av RF:s äskande. Det är väl helt klart att idrotten med tanke på de knappa resurser som den har att handskas med hade behövt de här pengarna. Inte minst behöver de förbund som ingår i Pool 2 tusen pengar. De får nu kasta sig ut i konkurrensen om sponsorerna och försöka skaffa pengar. Dessa förbund är inte så publika, men de behöver naturligtvis resurser. De har då i sina strävanden välsignats litet grand av RF och även av vår idrottsminister, men samhället befriar sig från varje möjlighet att ta ansvar för dessa förbund. Prot. 1988/89:91 I utskottsbetänkandet sägs att man i specialförbunden har en finansieringsgrad av 30 90. Man klarar sig visst! Det är mycket elegant gjort, när vi skall omfördela i samhället, för det är ju vad det handlar om. Sedan får jag väl också beklaga att man inte kunnat räkna upp LOK stödet. Vi vet ju efter Christer Eirefelts anförande här vilka som i första hand bär ansvaret för att inte det blev gjort. När vi vill att Riksidrottsförbundet skall tillföras mer medel så anser vi att Riksidrottsförbundet bör använda dessa pengar till att bekämpa doping. Det räcker inte att konstatera att doping är fusk, att det är alldeles fel, att denna avart måste bort. Man måste också litet fundera över varför denna avart uppstår. Vi tycker att Riksidrottsförbundet borde ta sig en funderare: Varför dopar man sig? Varför vill man vinna till varje pris? Varför vill man vara bäst, värst och störst? Någonstans måste det finnas ett onaturligt tävlingsmoment. Jag misstror inte människor som vill tävla och mäta sina krafter med andra, men jag har aldrig trott att människor vill göra det till varje pris. Moral, etik och ideologiska utgångspunkter måste väl finnas med någonstans i botten. Det måste väl vara något som blivit fel och som gör att det till sist blir så här. Då måste man ju fundera över om det ändå inte är de kommersiella och ekonomiska intressena som tränger sig så starkt in att det blir ett sådant här resultat. Någon av debattörerna här sade: Nu blir det ”bort med doping” i sponsorkontrakten. Då tänkte jag — efter att ha läst en viss artikel i dag i en tidning — direkt på hur det ser ut i samhället i övrigt. Företagarna tycker att det är helt okej att skattefuska för att klara sig. Så var den allmänna samhällsmoralen, hade man kommit fram till. Om man var i kris, kunde skattefusk accepteras. Detta redovisades i en av de stora fina tidningar som vi får oss tillsända för att de skall få presstöd. Då tänker man så här: Om den samhällsmoralen är rådande, vad kommer idrottsrörelsen att göra, när också den hamnar i svårigheter? Det är väl så att idrotten i takt med samhället i övrigt har följt den här utvecklingen. Det är riktigt som Lars Ahlström sade här att den olympiska tanken var mycket fin. Det skulle vara viktigare att delta än att vinna. Det var, som jag brukar säga, en gammal hederlig borgerlig kultur. Sedan kom arbetarrörelsen och socialisterna. De tonade ner tävlingsmomentet och betonade de gemensamma värderingarna. För att gå snabbt i historien så är det väl ändå så att de senaste årtiondenas utveckling mycket väl stämmer överens med de nyliberala idéerna om t.ex. företagsutveckling och de ideologiska värderingarna att slå sig fram i samhället till varje pris. Detta ser vi nu inte bara på tävlingsarenan utan också runt omkring idrotten. Vi har reaktioner på många sätt. Vi har läktarbråk. Vi har idrottens svans, som har våldsinslag och hatmentalitet i sin följd. T.o.m. klubbarna måste säga ifrån att dessa bråkmakare inte får följa med, eftersom de är alldeles för besvärliga. Vad är detta utslag av för någonting? Naturligtvis lever idrotten i den här världen. Ger vi dessa människor någon möjlighet att klara sig? Inser de själva vad de håller på med? Vi kan ju inte säga att idrotten är trevlig, när den lever i denna omgivning. Tävlingsinriktning, resultat, vinna till varje pris är tydligen väldigt viktigt. Dessutom har idrotten blivit en mycket viktig ekonomisk faktor. Jag läste vad Bobby Byström skrev i Dagens Nyheter i går. Jag har inte läst den utredning det gäller, men Bobby Byström skrev följande i samband med bordtennistävlingen: ” Apropå talanger, ja. Alla som i decennier trott att det är de ungas talang som får dem att börja idrotta fick tidigare på tisdagen en knäpp på näsan i Mässans lokaler i Älvsjö. Där ägnade sig forskaren Anders Lundkvist och GIH-professorn Lars Magnus Engström med vällust åt att döda både den och andra myter — — —. "” Det är i första hand de sociala faktorerna som avgör om ungdomar idrottar eller inte. Vi har elitidrottsmässigt förlorat många stjärnor som skulle ha kunnat finnas bland dem som inte haft sociala möjligheter. Det har varit en gallring redan där. På skolans lågstadium tillhör 59 96 av eleverna, som bor i villa eller radhus och vilkas föräldrar har sommarstuga och båt, en idrottsklubb. Bara 22 96 av barnen i hyreshus och med föräldrar som saknar sommarstuga och båt är medlemmar i en förening. Det är en ganska kraftig klassmarkering när det gäller dem som i dag tillhör föreningar, när det gäller dem som idrottar och rekryteras till vårt idrottsliv. Det visar att sex-, sju-, åtta-åringar som är aktiva inom någon idrott måste välja pappor och mammor som är intresserade och har bil. Det är väl så som de gamla brukade säga att barnen får välja sina föräldrar, om de vill tillhöra idrottslivet. Men det är litet av sanningen i dagens idrottsliv. Den idrott vi anslår pengar till bör fundera över om den inte skall ändra sig. Åtminstone för socialdemokratin bör det vara viktigt att fundera över myten om idrotten. När vi nu anslår pengar till en folkrörelse bör man fundera över om det är inte är dags att starta folkrörelsedebatten utifrån de värderingarna att rättvisa, jämlikhet, solidaritet och gemenskap skall råda. I annat fall — det anser i varje fall jag utifrån arbetarrörelsens värderingar — kan det bli mycket svårt att i förlängningen bara anslå pengar utan att ställa krav på idrottsrörelsen att ta sitt sociala ansvar. Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationerna.

Fru talman! Jag avser inte att svinga mig upp till de olympiska höjderna, som Lars Ahlström gjorde. Men jag känner mig i alla fall tvungen att anföra några snusförnuftiga synpunkter, enligt Christer Eirefelts syn på saken. Han redogjorde annars för idrottsrörelsens situation på ett konkret och belysande sätt genom att beskriva pryoverksamheten i Halland. Jag kommer i första hand att uppehålla mig kortfattat kring åtgärder mot dopning, idrottsrörelsens insatser för olika grupper, främst elitidrotten, samt kommersialismen inom idrotten. Storleksordningen av riksdagens bidrag till idrotten rör sig om ca 259 milj.kr., enligt betänkandet. Den svenska idrottsrörelsen får annars totalt i offentligt stöd — dvs. från stat, kommun och landsting — ca 5 miljarder kronor. Den svenska idrottsrörelsen är alltså en jätteindustri, som uppskattningsvis omsätter upp emot 50 miljarder kronor per år, i vart fall under 1988. Utmärkande och kanske unikt för Sverige är att elitidrott, motionsidrott och barnidrott samsas under samma paraply i ett stort riksförbund. Elit och bredd samordnar sin verksamhet. Det har tidigare nämnts att 45 000 riksorganisationer är verksamma med tio gånger så många ideellt arbetande ledare. Det kanske rör sig om totalt 2,5 miljoner människor som är verksamma inom idrotten på ett eller annat sätt. Miljöpartiet de gröna stöder helhjärtat denna gigantiska verksamhet som den presenteras i betänkandet. Särskilt de företeelser som avser bredd-, motionsoch ungdomsverksamhet — för det mesta idrotter där människor under enkla förhållanden kan motionera och komma ut i naturen, alltså idrott för alla. Idrotten är en positiv verksamhet som ger miljoner människor tillfälle till framför allt lek, gemenskap, glädje och meningsfull sysselsättning. Risken är emellertid numera stor att elitidrotten blir alltmer affärsinriktad och kommersialiserad. Därmed hotar den att fjärmas från den breda folkrörelseidrotten. Jag citerar Fredrik Rodhe vid Riksidrottsförbundets informationsenhet, som ju bör veta bäst: ”Faran är stor när idrotten i toppen drivs helt och hållet som en kommersiell verksamhet med helt andra värderingar än den övriga idrottsrörelsen”. Den ekonomiska karusellen i toppen måste begränsas för att idrotten i framtiden skall kunna hållas samman. Det rör sig egentligen om en ytterst liten del av den svenska idrotten. Antalet elitidrottare lär ju uppgå till 7 000 personer. Bland dem är det en liten grupp som tävlar på elitnivå, där de kan involveras i jätteaffärer med stora summor. Vissa avarter leder till bruk av dopningsmedel. Som föregående talare belyste kan det föreligga ett nära samband mellan dopning, sponsring och ekonomiska intressen. Högt ställda förväntningar på framgångar och prestationshysteri i fråga om rekord kan ligga bakom. I förlängningen av industriproduktionens logik kan man kanske också skymta att den får sin tillämpning inom toppidrotten på samma sätt som prestationsoch lönearbetet—-inte vid det löpande bandet utan på det löpande bandet. Det går ju till så vid träning att man springer så fort man kan på ett band utan att komma ur fläcken. Ju fortare man springer, desto snabbare försvinner rullbandet bakom en. Jag tror att det är denna moral som fört med sig att vi har fått den här typen av elitidrott. Vi i miljöpartiet ser positivt på breddidrotten, men allvarligt på bruket av dopningspreparat. Vi vill förstärka de åtgärder som sätts in från idrottsrörelsens och samhällets sida genom att yrka bifall till reservationerna 2 och 5.

Fru talman! Statens anslag till Riksidrottsförbundet för innevarande år uppgår till 256 milj.kr. Av dessa pengar är nästan 14 milj.kr. engångsanslag som är avsedda för deltagande i olympiaden, handikappolympiaden samt för omoch utbyggnad av Lillsved och Vålådalen. När dessa pengar avräknats återstår det 242 milj.kr. Det anslag som vi nu diskuterar avser nästa budgetår, och det är uppräknat med 17,3 milj.kr. till nära 260 milj.kr. Tanslaget ingår en höjning med 0,5 milj.kr. till mindre idrottsanläggningar och 1 milj.kr. för att täcka ytterligare kostnader för OS-deltagandet samt pengar till en fortsatt upprustning av Lillsved. Om vi räknar bort dessa medel kvarstår det mellan 14 och 15 milj.kr. som utgör höjningen för nästa budgetår. Det är en rejäl höjning. Jag har inledningsvis önskat markera detta på grund av den debatt som förts med anledning av anslagets storlek. Det är ju närmast en självklarhet att anslagsposter som i budgetpropositionen uttryckligen anges som engångsanslag också är ett sådant. De kan rimligen inte räknas in i den summa på vilken nästa års anslag grundas eller utgöra bas för eventuella procentberäkningar. Fru talman! Om vi sedan vidgar perspektivet och ser till det totala statliga stödet till idrotten, finner vi att detta uppgår till nära 700 milj.kr. Jag tar då in i beräkningen kostnaden för den del av det lokala aktivitetsstödet som går till idrotten, medel till lönebidragsanställda inom idrotten, pengar till idrottsforskning, anslagen till idrottens studieförbund och folkhögskolor m.m. Till detta skall också läggas de åtgärder som vi beslutade om beträffande folkrörelsernas lotterioch spelverksamhet för något år sedan. Jag har det bestämda intrycket att t.ex. bingospelet upplever en ny blomstringstid sedan de nya reglerna trätt i kraft. Fru talman! Det är således ett rejält stöd idrotten får från staten. Skulle vi härtill lägga de insatser kommuner och landsting gör skulle summorna flerdubblas, vilket Kaj Nilsson visade. Jag vill anknyta till det som Christer Eirefeldt sade om sin turné bland idrottsföreningarna i Halland, att han hade mött en omfattande verksamhet och hans respekt är stor för det arbete som där bedrivs. Jag tror att den bilden är helt riktig, men jag drar den slutsatsen att den miljö, det samhällsklimat i vilket dessa idrottsföreningar arbetar rimligen måste vara synnerligen gott, eftersom verksamheten ger ett så bra resultat. Det stöd som vi nu diskuterar är naturligtvis helt berättigat. Idrottsrörelsen omfattar över 2 miljoner medlemmar. Fler ungdomar är aktiva inom idrotten än i någon annan folkrörelse. Idrotten ger gemenskap, samvaro och delaktighet och dessutom har den en betydelse som social funktion. Den ger möjlighet till motion för alla åldrar och alla grupper av människor och den ger underhållning. Det är också ett mycket brett program som idrottsrörelsen arbetar med. Den bild som vi får via massmedia speglar i huvudsak endast elitidrotten och skiktet närmast under denna. Men idrotten är ju så mycket mer. I Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse för 1988 poängteras barnoch ungdomsidrotten. För barnen ligger tonvikten på allsidighet, lekfullhet och på anpassning till deras förutsättningar och utvecklingsbehov. I berättelsen beskrivs motionsidrottens bredd och betydelse. Kvinnoidrotten har ett särskilt kapitel och de sociala aspekterna på idrottsverksamheten belyses. Fru talman! Jag tror att det finns en ganska bred enighet om idrottens betydelse i vårt samhälle — en enighet som ju har visats i de deklarationer som tidigare talare har avgivit. De finns säkert också en god samstämmighet om behovet av ett rejält samhälleligt stöd. Utfallet i den anslagspost som vi nu diskuterar har också alltsedan 1982 varit betydligt bättre än för många andra jämförbara poster. Som en liten replik till centerns företrädare kan jag göra påpekandet att det faktiskt gjorts större påslag på idrottsanslaget sedan centern gick miste om idrottsministerposten. Naturligtvis finns inom en så stor rörelse som idrotten en del problem. Jag skall ta upp ett, nämligen dopningen. Den är ett problem, ett allvarligt problem ur många synpunkter. Den innebär allvarliga risker för idrottsutövarnas hälsa. Dopningen innebär ett brott mot en av idrottens grundläggande idéer, den om rent spel, tävlan på lika villkor. Den innebär också att resurser, både ekonomiska och i form av ledare, binds för att verkställa kontrollfunktioner av olika slag. Det är ju uppenbart att alla pengar och ledare som i dag används tester, kontroller, information, utbildning och annat som hänger samman med dopning skulle kunna användas på ett mycket nyttigare och mer konstruktivt sätt om inte dopningproblemet fanns. Detta, tillsammans med det förhållandet att brottet mot den självklara regeln om rent spel riskerar att demoralisera rörelsen, gör att idrottsrörelsen själv har ett utomordentligt starkt skäl att med kraft motarbeta bruket av dopningspreparat. Härvid är det självklart att samhället skall ställa upp och hjälpa till. Vi har ställt statsmedel till förfogande för att bygga upp sådana laboratorieresurser som behövs för kontroll och tester. Pengar har anvisats för stickprovskontroller. Bestämmelserna för införsel av preparat till Sverige har skärpts. Socialstyrelsen har i samtal med läkemedelsindustrin fått besked om att tillverkarna kommer att återkalla registreringen av syntetiska anabola steroider. Regeringen håller på att undersöka de regler som gäller för hantering och införsel av läkemedel. Stora insatser görs tillsammans med idrottsrörelsen i form av utbildning och information. Jan Hyttring påpekade i sitt anförande betydelsen av att öka de ekonomiska anslagen på detta område. Jag vill berätta att det står i propositionen att det krävs intensifierade insatser. Resurserna vid Huddinge sjukhus dopningslaboratorium behöver byggas ut. Intensifierad informationsverksamhet bör genomföras. Informationen bör utformas i samråd med socialstyrelsen och Apoteksbolaget. Gemensamma insatser ger större effektivitet. Där står också att idrottsrörelsen har begärt särskilda medel för att intensifiera kampen mot dopningen. Statsrådet har i sin anslagsberäkning beaktat dessa krav från idrottsrörelsen. Det står icke en bestämd summa för detta ändamål. Det har att göra med idrottsrörelsens ställning som fri folkrörelse. Alternativet hade varit att inom ramen för samma anslag ange att ett visst antal miljoner kronor skulle användas för detta ändamål. Vi ser det som väsentligt att idrottsrörelsens självständiga ställning poängteras. Vi har förtroende för idrottsrörelsens egen förmåga att avgöra var pengarna bäst behövs. Därför är inga pengar specialdestinerade till detta. Reaktionen mot dopning är kraftfull och bestämd såväl från idrottsrörelsens sida som från regeringens och riksdagens liksom från den allmänna opinionens. Denna tveklösa reaktion mot dopningbruket markeras både i propositionen och i utskottsbetänkandet. Det finns därför inte skäl att göra ett särskilt tillkännagivande härom som centern, miljöpartiet och vpk vill. Reservationerna vill, förefaller det mig, ge intrycket att vissa partier — centern, miljöpartiet och vpk — är mer emot dopning än övriga partier. Detta är för det första inte sant. Jag tror inte det finns något parti som vill försvara dopningen i någon form. För det andra förtar dessa båda reservationer något av styrkan och kraften i en enig front från samhällets sida mot avarten dopning. Det är synd. Några av de reservationer som finns i betänkandet har återkommit år efter år. Det gäller det statliga stödet till främjandeorganisationerna, statens representation i Riksidrottsförbundets styrelse och vpk:s reservation om idrottens kommersialisering. Ingenting har tillkommit som förändrat styrkan i tidigare års argumentation för utskottsmajoritetens avslagsförslag. Jag yrkar därför avslag på reservationerna med hänvisning till tidigare riksdagsdebatter. Centerpartiet har i sin första reservation förslag om ett uttalande från riksdagens sida om inriktningen av statens stöd till idrottsrörelsen. Förslagen som är inriktade på barns och ungdomars situation stämmer överens med vad riksidrottsmötet 1987 beslöt prioritera. Det finns ej heller någon motsättning mellan centerns förslag och vad både regeringen och utskottsmajoriteten anser. Jag förstår därför inte, fru talman, finessen med att riksdagen skall göra ett uttalande som alla parter är överens om. Jag skulle förstå reservationen om centern i den här frågan hade en syn som avvek från Riksidrottsförbundets, regeringens eller utskottsmajoritetens. Givetvis kommer Riksidrottsförbundet vid fördelningen av anslaget att följa den prioritering som det självt gjort. Det finns också anledning att påpeka idrottsrörelsens ställning som fri folkrörelse. Att vi däremot har olika syn på hur stort anslaget bör vara är en annan femma. På den punkten har ju centern i en annan reservation fört fram andra krav än dem som utskottsmajoriteten ställt sig bakom. Folkpartiets förslag om ett program för ökning av det statliga stödet till idrotten berör till en del frågan om spel och lotterier och villkoren för folkrörelsernas spelverksamhet. Dessa frågor kommer riksdagen att behandla i höst. Dessutom är det så att anslagen till idrotten givetvis måste prövas varje år i budgetsammanhang och vägas mot krav och behov från andra organisationer och verksamheter. Vidare vill jag än en gång hänvisa till idrottsrörelsens ställning som fri och obunden folkrörelse. Initiativet till ett sådant arbete som folkpartiet föreslår bör rimligen komma från idrottsrörelsen och förutsätter dess medverkan. Fru talman! Eftersom andra debattörer har tillåtits gå in även på frågan om lokalt aktivitetsstöd måste jag få bemöta det som har sagts. Christer Eirefelt frågade om det löfte som socialdemokraterna gav till idrottsrörelsen och ungdomsrörelsen avsåg valperioden. Svaret är ja. Det är också så, vilket framgick av debatten om ungdomsorganisationerna, att det har framförts kritik och synpunkter beträffande formerna för det lokala aktivitetsstödet. Hur det skall kunna anpassas till den situation som gäller inom olika folkrörelser är föremål för övervägande. Någon här har citerat Riksidrottsförbundets funderingar som Karl Frithiofson gett uttryck för. Han tänker sig att Riksidrottsförbundet eventuellt kunde ta över idrottens andel av detta. Inom olika folkrörelser finns sannolikt många olika funderingar kring detta. En sanning är otvivelaktigt den att det är betydligt lättare, angelägnare och enklare att förändra formerna för ett stöd om man kan förena det med en ekonomiskt mer gynnsam situation, alltså med mer pengar. Därför tror jag att det är förståndigt att avvakta översynen. Fru talman! Det betänkande som vi behandlar nu berör en stor och betydelsefull folkrörelse med stora ambitioner för framtiden. Vi är i stort sett eniga om den betydelse rörelsen har i vårt samhälle. Vi är även i stort sett överens om att samhället, stat, kommuner och landsting har till uppgift att stödja och underlätta idrottsrörelsens arbete. Detta är en väsentlig grund för idrotten att bygga på. Vi är också medvetna om att en rad svårigheter och problem kan uppstå i en så stor verksamhet, och att samhället har en skyldighet att medverka till bra lösningar på problemen. Jag vill också betona att samhällets stöd och medverkan måste ske med beaktande av idrottens ställning som en självständig folkrörelse. Fru talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Anders Nilsson säger att det har blivit bättre villkor för idrotten sedan centern gick miste om idrottsministerposten. Jag tror det är ett uttalande som inte många håller med om. Jag tror inte ens att regeringen inom sig är ense om en sådan bedömning. Känner jag idrottsministern rätt, har han nog haft större ambitioner än vad som avspeglar sig i propositionen. Jag kan ju erinra om vad som har hänt med kostnadsläget. Jag tycker Anders Nilsson har synnerligen kort minne, eftersom det bara är 14 dagar sedan vi debatterade det lokala aktivitetsstödet. Anders Nilsson minns säkert att urgröpningen av detta sedan 1982 motsvarar 5 kr. per aktivitet, skillnaden mellan 17 kr. och 12 kr. På tal om devalveringar — titta på sociala avgifter på spelarersättningar och titta på utbredningen av statligt spel sedan regeringsskiftet! Sedan förstår säkert också Anders Nilsson att de ekonomiska villkoren för idrotten faktiskt är radikalt försämrade. Vi är naturligtvis helt ense om att idrottsrörelsen är en fristående folkrörelse — det har aldrig varit diskussion om något annat. Men jag kan inte förstå att klubbarna blir mer fristående av att man håller med om att de skall göra insatser och prioriteringar, men sedan inte är beredd att tillskjuta medel så att de kan göra detta. Det är ju det hela diskussionen handlar om. Propositionen satsar på kraftiga åtgärder mot doping, liksom Riksidrottsförbundet, säger Anders Nilsson. Ja visst, men om man stämmer av anslagsframställan mot de anslag som beviljas och ser på de olika kontoposterna, finner man att det saknas minst 1 milj.kr. i åtgärder mot dopning av det som har begärts. Då tycker jag det är otillständigt att stå i denna talarstol och begära att de skall göra allt detta, fast man inte tillskjuter några medel. Anders Nilsson citerar helt riktigt ur propositionen — man skall vidta åtgärder för att laboratoriet skall få ökade resurser, osv. Men då måste man ju satsa på detta! Det är ingen tröst att det skall göras senare, för man går ju på knäna redan nu. Det är alltså mycket viktigt att vidta åtgärder nu. Till sist bara en kort fråga till Anders Nilsson. Socialdemokraterna är ju i andra sammanhang väldigt rädda för sponsring och för att denna skall påverka verksamheten och dess inriktning. Har ni aldrig några funderingar på att sponsring också kan påverka idrottens inriktning?

Fru talman! Får jag först med en liten siffra — fast beloppet är stort — sätta in samhällsnyttan kontra samhällets kostnader i sitt sammanhang. Om vi enbart inom idrotten t.ex. skulle betala våra ungdomsledare med fritidsledarlön, skulle det motsvara ungefär 10 miljarder kronor. Detta skall sättas i relation till de totalt 700 milj.kr. som Anders Nilsson hänvisade till. Ja, jag var imponerad över det arbete på ungdomssidan som uträttas i föreningarna, faktiskt framför allt ute i landsorten, där de ofta betyder väldigt mycket mer än bara idrottsaktiviteter — de sköter på många håll också en massa annat av social karaktär, som är oerhört värdefullt. Men den insatsen handlar faktiskt inte enbart om ekonomiska resurser. Idrotten bygger i stor utsträckning på idealitet, och det tycker jag den skall fortsätta att göra. Samhällets uppgift är att skapa förutsättningar för att man skall kunna fortsätta, att ge litet uppmuntran för dem som lägger ner timme efter timme, utan någon som helst ersättning. De har faktiskt rätt att kunna göra detta under rimliga förutsättningar! Så några ord om sättet att räkna, som Anders Nilsson var inne på. Jag tycker Karl Frithiofsons ord borde väga ganska tungt för socialdemokraterna. Han säger t.ex.: ”För idrottens del är regeringens budgetförslag klart otillräckligt, vilket gör oss besvikna. Vi hade ärligt talat väntat oss mera nu då regeringen ställer upp med både en idrottsminister och en ungdomsminister. Och dessutom givit löften som väckt förhoppningar.” På tal om engångsanslaget, som diskuteras, säger han: ”Men även om ett sådant anslag, som förra året uppgick till 4,5 mkr, då kallades engångsanslag, kvarstår naturligtvis nödvändigheten av byggnadsåtgärder vid våra riksanläggningar”, och visar att pengarna nu måste tas ur det löpande anslaget. På samma sätt är det med dopingen — där är han inte alls överens med er om sättet att räkna. Jag medger att vi nu litet är inne på utkanterna av det som behandlas i de andra betänkandena, men det var ett värdefullt svar som Anders Nilsson på nytt gav om LOK-stödet: löftet gäller under valperioden. Så var dock varken frågan eller svaret under valrörelsen. Jag tror i alla fall idrottsrörelsen tacksamt noterar att det knappast kan bli tal om några ytterligare dribblingar på det här området.

Fru talman! När det gäller doping sade Anders Nilsson att vissa partier ville göra ännu mer eller framställa sig som bättre. Det kanske inte är så enkelt som att bara säga att det är besvärligt med doping och fusk, nu vidtar vi en och annan åtgärd för att avslöja fusket. Jag ville gå litet längre och trodde att jag hade Anders Nilsson med mig när jag frågar: Varför uppstår denna avart? Vår reservation tar upp mycket om orsakerna bakom. I det fallet går jag väl bra mycket längre än andra, när jag hävdar att det måste vara grundläggande att se till att vi inte har en idrott som befrämjar denna utveckling av fusk. De ståndpunkterna tycker jag Anders Nilsson åtminstone borde kunna närma sig. Dessutom var det en intressant vinkling Anders Nilsson gjorde, att idrottsrörelsen med den inriktning den har binder upp oerhörda resurser för kontroll. Då blir det litet ologiskt igen. Vi vet ju att kontrollen har ökat länge, inte bara den kontroll som sker via laboratorier osv. utan även ledare som får syssla med detta — vaka och informera, lägga ner tid. Anders Nilsson säger att samhället ger ett enormt stöd — och så säger man nej till 52 milj.kr. På vilket sätt är det man misstror Riksidrottsförbundet i det här sammanhanget? Det skulle vara intressant att se, för jag är helt övertygad om att Riksidrottsförbundet behöver de här pengarna. Denna fria, obundna rörelse, hur demokratisk är den egentligen? Om samhället låter den stå fri att utnyttjas av odemokratiska krafter i samhället, ekonomiskt starka intressen som utnyttjar den, hur demokratisk blir denna rörelse då? Det är väl ett perspektiv som arbetarrörelsen borde anlägga, Anders Nilsson? Vi skall ju ge anslag till en rörelse som idrottsministern brukar säga når alla. Nu kommer det emellertid en forskarrapport som säger att LO kollektivets barn inte nås. I skolan var det bara 22 26 av arbetarklassens barn eller dem som bor i hyreslägenhet som var med i föreningar, medan det var 59 90 av dem som var litet mer välbeställda. Nog borde väl den funderingen också ligga med i den ideologiska grunden till anslagen? Och, Anders Nilsson, inte kan detta väl vara någon särskilt bra idrottsrörelse — nog har väl Jan Hyttring ändå rätt i att vi måste kunna få kritisera den för dess inriktning? Om inte annat borde arbetarrörelsen göra det.

Fru talman! Anders Nilsson sade att som följd av det beslut när det gäller bingoskatt som vi fattade förra året upplever bingospelet en ny blomstringstid. Vi hade förra året inte förmåga att helt och fullt slopa denna bingoskatt. Men om riksdagen då hade följt det moderata förslaget, som vi för övrigt upprepar även i år, hade idrottsrörelsen haft möjlighet att plocka ännu fler vackra blommor. Det hade i så fall inneburit att de små föreningarna hade fått det ökade stöd som vi alla är överens om. Anders Nilsson tog också fram litet siffror angående det stöd som idrottsrörelsen får. När man rör sig med de stora beloppen måste man också ha med i bilden att idrottens olika led betalar in till staten i form av reklamskatt, mervärdeskatt, arbetsgivaravgifter osv. mer än vad idrottsrörelsen får i bidrag.
Fru talman!

All right — vi köper det! Kan vi då få ett konkret besked om att detta löfte skall uppfyllas under innevarande valperiod har vi vunnit mycket.” Såvitt jag uppfattar det har Christer Eirefelt köpt detta intyg med sina egna ord i debatten den 15 mars. Jag har svårt att förstå att vi behöver använda så lång tid för detta i dag. Till Jan Hyttring vill jag säga att om man tittar på idrottsrörelsens utveckling sedan 1982 ser man att antalet medlemmar och aktiva utövare har ökat. Det har tillkommit ett eget studieförbund, och idrottens folkhögskolor har utvecklats. Det har blivit betydligt större möjligheter till högskoleutbildning samtidigt som man utövar idrott. Vi har fått en enorm utveckling av möjligheter till studier och idrottsutövning i gymnasieskolor. Nu senast har vi hemortsalternativet. Det har satsats stora pengar på forskning och anläggningar osv. Det direkta stödet på den anslagspost vi diskuterar nu går procentuellt sett upp till större summor än under den borgerliga tiden. Jag har inte hunnit plocka fram fler saker ur minnet, men det finns säkert mer. Jag tycker att det rättfärdigar mitt påstående väl. Jag vill också kommentera Lars-Ove Hagbergs inlägg. Han funderar på 52 milj.kr. Nog kan vi ställa upp på det, eftersom vi kanske skulle komma till rätta med en del av de svårigheter som han tycker idrottsrörelsen har. Kaj Nilsson hade perspektivet 5 miljarder kronor i totalt samhällsstöd till idrotten. Han räknade med en omsättning som rör sig om tvåsiffriga miljardbelopp. Jag kommer inte ihåg den exakta summan. Inbillar sig verkligen Lars-Ove Hagberg att 52 milj.kr. i denna gigantiska summa pengar som samhället på olika sätt ställer till idrottsrörelsens förfogande har någon större betydelse? Det är faktiskt småpengar, Lars-Ove Hagberg! Jag tror inte att några miljoner mer eller mindre i stöd från staten har avgörande betydelse, utan det är den ideella inriktningen inom idrottsrörelsen själv.

Herr talman! Det är sannerligen inte konstigt, Anders Nilsson, om vi är misstänksamma mot de besked vi får från regeringshåll och socialdemokraterna här i kammaren när det gäller LOK-stödet. I t.ex. valrörelsen fick vi alldeles entydigt och utan några som helst reservationer besked genom Riksidrottsförbundets enkät att en höjning skulle ske till minst 17 kr. Då handlade det om året, inte valperioden. Är det då konstigt om vi på varje sätt försöker fästa på pränt att löftet nu åtminstone gäller valperioden? Låt oss hoppas att inte detta är ett försök till samma sorts dribbling som då. Jag hoppas verkligen inte det. Men det är alltså skälet till att vi tar upp detta igen. Jag hann inte kommentera vårt krav på en långsiktig plan för stödet till idrotten i min förra replik. Anders Nilsson säger bl.a. att idrotten är en fri folkrörelse. Javisst, men det, Anders Nilsson, kan knappast vara ett sätt att understryka att man är så rädd att finna ett annat finansieringssätt som kan bli långsiktigt. Skälet till att vi vill ha ett sådant är just att vi tror mycket på idrotten. Vi tror att idrotten kan attrahera ytterligare grupper om man får resurser till det. Men då måste man kunna planera under en något längre tid än vad man kan i dag.

Herr talman! Anders Nilsson räknade upp en rad åtgärder som naturligtvis utgjorde förbättringar för idrotten. Jag är glad för det, eftersom vi på många av dessa punkter har varit helt eniga. Mycket av förarbetet är faktiskt gjort före regeringsskiftet. Men det var egentligen inte det vi diskuterade. Det var frågan om riksdagens och regeringens andel av stödet till idrotten. Jag hävdar fortfarande att stödet har urholkats. Jag vet att jag har starkt stöd för den uppfattningen i samhället, inte minst av ordföranden i Riksidrottsförbundet. Det är väl inte minst väsentligt? Vad har ytterligare hänt under denna tid? Idrottens självfinansieringsgrad harstigit. Det kan vara bra på sitt sätt. Det är en viktig del av folkrörelsearbetet att även kunna få in pengar att använda i verksamheten. Det är inte alls så att folkrörelser helt skall leva på anslag från statsmakter eller vara beroende av anslag från enskilda anslagsgivare. Det är mycket bra att det går att på annat sätt samla in pengar till en del av verksamheten, men det har faktiskt blivit en betungande uppgift. Ser vi på hur man har fått in pengar finner vi att belastningen på medlemmarna har ökat och likaså på föräldrar och ledare som deltar i den breda verksamheten inom idrotten. Men framför allt har sponsordelen ökat. Det har blivit än viktigare med en hel mängd av reklam. Åtskilliga av oss ser på idrott på TV på lördagar. Det är ju inte så många som har möjlighet att vara med där idrotten utövas — jag tänker på fotbollen i England. Kring arenorna finns en mängd reklam som rimligtvis inte har något med engelsk publik att göra. På olika sätt kanaliseras stöd till idrotten. Jag tycker att det är konstigt att socialdemokraterna, som i andra sammanhang är mycket rädda för denna påverkan och är ytterst försiktiga, tydligen inte funderar över vilken påverkansmöjlighet som finns i sponsorstöd till idrotten. Jag tror att det väl så mycket kan påverka utvecklingen där som det påverkar inom kulturområdet. Som bekant tycker vi från centerns sida att det är rimligt med sponsorstöd. Men vi är mycket försiktiga med att stödet inte skall inverka på omfattningen och inriktningen av den verksamhet man stöder.
Herr talman! Jag höll så när på att instämma med Jan Hyttring, men i slutet av sitt anförande tog han i stort sett tillbaka vad han hade sagt om sponsring. Han sade då att sponsring bör tillåtas och glömde bort de krafter som sponsringen i sig har när det gäller att ekonomiskt utnyttja idrotten på olika fält.
Herr talman! Därmed närmar vi oss de problem som Anders Nilsson inte berör, nämligen kommersialiseringen. Anders Nilsson vill inte ta upp de problem som han erkänner finns och som han trodde att vpk skulle kunna klara med 52 milj.kr. Jag har tidigare ställt frågan till Anders Nilsson: Hur kan ni tillåta att denna kommersialisering får fortsätta, utan att ni ens höjer rösten? Vi har också tagit upp saken i en reservation, men något nöjaktigt svar har väl inte givits, utan det verkar som om man tycker att idrottsrörelsen egentligen inte har några problem. Sponsringen är ju en förutsättning för idrottsrörelsen i dag, och det är där jag menar att Hyttring har rätt. Det är inte så att vpk vill klara alla problem med 52 milj.kr. Vi fick av Anders Nilsson veta att det är småpengar, och det var detta jag funderade över. Riksidrottsförbundet är inte något rikt förbund, och dessa ”småpengar” kunde man väl då få, tyckte jag. Men så var det inte. Anders Nilsson vet mycket väl att vpk:s förslag för att motverka sponsringen och ge idrotten en ärlig chans härvidlag i förlängningen innebär att idrotten skall få en större andel av tipsmedlen. Hade man gjort så i tid, innan den stora boomen med sponsring och kommersiella inslag satte in, hade vi kanske fått en annan utveckling inom idrotten. Men icke — samhället har inte omfördelat pengar på detta sätt. Anders Nilsson blev litet förargad nu på slutet. Jag vet inte om han, för att tala idrottsspråk, peppade upp sig för någonting. Jag är inte säker på vad han kommer med senare, men inte behöver han väl bli så förargad över att vpk föreslår 52 milj.kr. på denna punkt. Idrottsrörelsen lever på ideella insatser och kommer att så göra framöver. Då uppstår nästa problem, där jag tycker att en lösning borde ligga socialdemokraterna mycket nära. Ungdomarna har ju i hög grad klassindelats, som den senaste forskarrapporten visar och som vi som har ungdomar inom idrottsrörelsen redan ser. Är man förälder till sådana ungdomar måste man vara välbeställd. Man måste tillhöra övereller mellanskiktet för att kunna vara med och åka till de centra där idrottsutövandet sker, man måste ha bil, man måste ha tid. Alltså måste man vara ganska välbeställd både socialt och ekonomiskt för att kunna utnyttja fritiden i detta avseende. Det visas också i den forskarrapport jag nämnde att de LO-anslutnas ungdomar har sämre möjligheter. Anders Nilsson borde väl i sin sista replik kunna ställa sig bakom kraven på att man skall göra någonting åt detta, och han borde ge uttryck för en viljeyttring.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg ställer frågan om socialdemokraternas inställning till stöd genom sponsring. Vi anser naturligtvis att idrottsrörelsen som en självständig folkrörelse rimligen skall bestämma över sin verksamhet. Det är bra om idrottsrörelsen kan göra det i så stor utsträckning som möjligt med egna pengar och med samhällsstöd. I den mån sponsring förekommer, och vi vet ju att sponsring finns, skall sponsringen ske under sådana former att idrottsrörelsen behåller bestämmanderätten över sin verksamhet. Detta tycker jag är så pass självklart att Lars-Ove Hagberg inte skulle behöva använda en mängd tid för att ställa frågor om detta axiom. Men ambitionerna inom idrottsrörelsen är mycket större än vad de tillgängliga medlen möjliggör. I det läget framförs alltid funderingar över hur vi skall kunna finansiera verksamheten. Vi politiker älskar ju att hämta exempel från små trevliga verksamheter som vi har erfarenhet av, och jag skall göra på det sättet. Jag är medlem i en orienteringsklubb, och vi har några företag på orten som vart och ett är berett att annonsera för 5 000 kr. på de kartor som klubbens egna medlemmar ritar. Det är företag som genom ägarna eller genom anställda har anknytning till klubben, och jag tycker inte att den formen av sponsring kan betraktas som något större ingrepp i orienteringsklubbens sätt att rita kartor, bestämma var tävlingar skall äga rum osv. Vi bör alltså se på sponsringen med en viss urskillning. Idrottsrörelsen är en stor, målmedveten och handlingskraftig rörelse. Den är välorganiserad och har på alla nivåer kontakt med olika samhällsorgan. Motionärer och reservanter vill att vi politiker skall ta initiativ till skilda förbättringar och förändringar. Jag tror att vi med större förtroende än vad många tycks anse kan överlåta detta till idrottsrörelsen själv. Inom idrottsrörelsen förs en intensiv debatt om framtiden och om de problem som otvivelaktigt finns och som rörelsen är väl medveten om, liksom om de vägar som är möjliga att gå för att komma förbi hindren. Detta utesluter inte att samhället i olika avseenden kan och bör hjälpa till. Jag har nämnt ett exempel härvidlag, nämligen dopningen, men initiativen måste enligt mitt förmenande komma från idrottsrörelsen själv.

Herr talman! I motion Kr504 tar vi upp frågan om statsbidrag till svensk korporationsidrotts kursgård Fagerudd, som ligger utanför Enköping. Idén med kursgården är att man skall kunna ge Korpen möjlighet till utbildning av instruktörer och ledare m.m. Många tror att Korpens verksamhet fortfarande bara avser korporationsfotboll. Men numera har vi ett program med mycket bred och allsidig sport och idrott, där alla åldersgrupper är med. Vi har också startat ett projekt som kan vara intressant för kammaren, nämligen friskvård på jobbet. Eftersom Korpen har så nära kontakt med arbetsplatserna är det väldigt viktigt att vi kan bedriva en sådan här verksamhet, där alla kan vara med. Syftet är att man skall ”stimulera till en livsstil som befrämjar hälsa och välbefinnande”. Det skapas också delaktighet i den sociala gemenskapen. Ofta är det fråga om enkel vardagsmotion, både med och utan tävlingsinslag. Det är viktigt att verksamheten riktar sig till alla människor, män och kvinnor i alla åldrar. Men man kanske särskilt bör betona att verksamheten är viktig för dem som har ensidiga och monotona arbeten, för vilka belastningsskador ofta är en följd av arbetet. Det kan vara meningsfullt att erinra om den diskussion som förs i samhället i dag om den stora utslagningen från arbetslivet. Man säger att det måste göras helt andra och mera långsiktiga insatser. Jag kan erinra om vad generaldirektören i arbetsmarknadsstyrelsen Allan Larsson sade, nämligen att vi satsar ungefär 60 miljarder i det här landet på passiva insatser, dvs. vi betalar ut sjukersättning, förtidspension, arbetslöshetsersättning o.d. Vi borde på ett helt annat sätt aktivera oss. Precis som vi har fört en aktiv arbetsmarknadspolitik bör vi också på det här området göra aktiva insatser. Då är det viktigt att diskussionen inte bara rör sig om, som fallet har varit, några karensdagar eller ett arbetsgivarinträde. Det gäller mycket långsiktiga förebyggande insatser, för de flesta av de människor som slås ut är ofta långvarigt sjuka. Jag vill inte göra gällande att Korpen kan klara allting. Men en del av den verksamhet som bedrivs i motionssyfte är en väldigt viktig förebyggande insats. Jag skall ta ett exempel från min hemkommun Uppsala. Kommunens städerskor hade mycket stor sjukfrånvaro och blev ofta utslagna. Vi startade gymnastik två gånger i veckan på arbetstid, och vi såg genast att antalet sjukskrivningar minskade. Jag kan t.o.m. säga att jag tror att det minskade förtidspensioneringen. Det visar hur så enkla insatser till de breda grupperna ändå kan skapa mycket bra förebyggande resultat. Jag sysslar numera också med rehabilitering inom korporationsidrotten. Rytmoch hjärtgymnastik för människor som drabbas av besvär är en stor verksamhet. Vi har insatser i bostadsområdena. Vi skapar kvartersgrupper. Man har motionsverksamhet där hela familjen kan delta och där även handikappade kan delta. Vi har pensionärsverksamhet över hela linjen. Vi har i Uppsala t.o.m. lärt äldre människor simma, som inte fått möjlighet till det i sin ungdom. Vi ger på detta sätt bredd åt en verksamhet som också måste höra hemma inom motionsidrotten. Låt mig avslutningsvis ge ett exempel. Maja Gräddnos-loppet, som vi har i Uppsala, är öppet enbart för kvinnor. I år har vi 21 500 startande. Det är förmodligen världens största korporationsidrottstävling och världens näst största kvinnotävling. Vi har en åldersspridning på närmare 70 år. Unga flickor och kvinnor över 70 år deltar. Även äldre kvinnor i rullstol kan delta. Det är alltså en oerhört bred verksamhet. Detta sköts helt av frivilliga krafter. Jämför med Tjejmilen i Stockholm. Där har man sju heltidsårsanställda. Vi har enbart frivilliga krafter, och loppet bygger helt på frivilliga insatser. Detta kräver naturligtvis utbildning, om man skall kunna hålla i gång en så stor verksamhet på ett så brett fält. Vi har skapat kursgården för att kunna utbilda ledare, inte minst kvinnor, till denna verksamhet. Kvinnorna kommer inte med i samma utsträckning som männen när det gäller idrott. Därför är det viktigt att denna kursgård kan göra en insats. Det är också viktigt att denna kursgård, på samma sätt som Bosön, Vålådalen eller Lillsved, får statligt stöd. Utskottet säger i sin skrivning att motionen inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag ser dock positivt på den skrivning utskottet i övrigt gjort. Jag ser det som ett fall framåt. Utskottet instämmer i våra synpunkter på Korpens verksamhet och den bredd vår verksamhet har. Det överensstämmer också med statsrådets skrivningar i propositionen om friskvårdsarbete i samhället och motionsidrottens betydelse ur folkhälsosynpunkt. Jag vill särskilt betona att statsrådet i propositionen säger att just när det gäller motionsidrottens betydelse ur folkhälsosynpunkt bör RF beakta denna del av sin verksamhet. Det tror jag är mycket viktigt. Herr talman! Jag har inget eget yrkande här.

Herr talman! Jag noterar att jag är den enda kvinnan som deltar i den här idrottsdebatten. Vi lever i ett samhälle där det på i stort sett alla områden råder ojämlikhet mellan könen. Att det finns könsorättvisor är vi ganska vana vid att konstatera efter en oöverskådligt lång tid med en patriarkal maktstruktur. För oss i vpk är orättvisor till för att bekämpas. Kvinnor har vunnit många framgångar i vårt land, men mycket mer återstår. Stora förväntningar ställs, speciellt på den uppväxande generationen, när det gäller jämställdhet mellan könen. Hur är det egentligen med jämställdheten mellan flickor och pojkar? Är dett.ex. i dag en rättvis fördelning av samhällets stöd till flickor och pojkar? När det gäller det kommunala stödet till olika idrottsverksamheter finns stora orättvisor, förvånande stora, skulle nog många säga. En tolvårig pojke som ägnar sig åt fotboll, ishockey och bad får 1 150 kr. i kommunalt stöd och behöver själv bara betala 30 kr. En jämnårig flicka som på sin fritid ägnar sig åt ridning, bowling och bad åtnjuter 280 kr. i stöd för lika många aktivitetstillfällen, medan hon själv tvingas ”hosta upp” 930 kr. De här siffrorna är hämtade från en undersökning som Kommunförbundet gjort. Exemplen är fiktiva, för naturligtvis är verkligheten den att flickorna tvingas avstå från ridtimmar på grund av den höga kostnaden. Ridningen ligger på en ohotad andraplats på idrottens tio-i-topp-lista. Men de mer än 100 00 barn och ungdomar, de allra flesta flickor, som är intresserade av hästar och ägnar sig åt ridning har inte råd att rida alls lika ofta som t.ex. den ishockeyintresserade har råd att åka skridskor och spela ishockey. Anledningen är det orättvist fördelade samhälleliga stödet. För att visa på ojämlikheten skulle man kunna tänka sig en ishockeyintresserad pojke som har möjlighet att spela ishockey endast en timme i veckan. Alla andra timmar, på eftermiddagar, kvällar, veckoslut och skollov var hänvisad till att slipa A-lagets skridskor, linda dess klubbor samt sopa på ståplatsläktaren. Flickor tillbringar ofta så gott som all sin fritid i stallen, och stallen fungerar som en fritidsgård för flickor. Ridningen är en av de mycket få sporter som till allra största delen är fri från konkurrens och tävlingstänkande. Det stora flertalet barn och ungdomar som ägnar sig åt ridning gör det utan att tävla. Intresset för ridning är knappast kopplat till något tävlingsintresse. Jag har tillsammans med Elisabeth Persson motionerat om ett ökat samhälleligt stöd till den flickdominerade ridningen. Vi menar att flickorna inte skall behöva byta till en annan fritidsverksamhet eller annan idrott för att komma i åtnjutande av samhällets stöd. Frågan om ett ökat samhälleligt stöd och ansvar för ridhusen och ridningen är i första hand en kommunal uppgift. Det finns i dag ca 275 ridhus i landet som bedriver bred ridverksamhet för ca 100 000 flickor. Av dem är det 75 stycken som har kommunalt stöd och i bara ett ridhus bedrivs verksamheten helt av kommunen. Vackra ord om en meningsfull fritid, om idrottens betydelse och om rättvisa mellan könen räcker inte. För att uppmuntra kommunerna att satsa på den flickdominerade verksamhet som bedrivs i ridhusen föreslår vi motionärer ett speciellt stimulansbidrag. Vi föreslår att kommunerna ges möjlighet att ansöka om statsbidrag som täcker 50 20 av de kostnader kommunerna påtar sig för att stödja den breda ridverksamheten. I vpk-reservationen nr 13 i betänkandet föreslås 25 miljoner till ett sådant stimulansbidrag. Jag vill yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! I sitt arbete har Sveriges turistråd såväl en kulturell som en ekonomisk uppgift. Den ekonomiska är inte oviktig. Vårt lands bytesbalans påverkas negativt av turistnettot. Det rör sig om betydande belopp. Kan fler utlänningar lockas till Sverige, exempelvis genom att charterresandet utvecklas, och kan fler svenskar fås att semestra inom landet har det ett stort ekonomiskt värde. Det har också en regionalpolitisk betydelse när människor rör sig från tätort till glesbygd, från södra delen av landet och mot norr — låt vara att det är för en kort del av året. Turismen bör därför främjas. De ca 115 milj.kr. som vi nu skall anslå till Sveriges turistråd har naturligtvis sitt intresse i sammanhanget. Men viktigare än detta är att skapa ett näringsvänligt klimat som befrämjar insatser på turistområdet. Det är också betydelsefullt att vårt land har en väl fungerande infrastruktur. Turism och rekreation får dock inte främst diskuteras i ekonomiska termer. Dess uppgift är att vidga horisonten, bokstavligt och bildligt, liksom att ge kulturupplevelser i vid mening. Varför reser du? frågar Carl Jonas Love Almqvist redan år 1838 i en essä. Han svarar: För att möta nya människor, för att utbyta tankar och erfarenheter. Skall begreppet kulturturism få en reell innebörd är det väsentligt att turistrådet nära samarbetar med regionala och lokala kulturinstitutioner och lyfter fram kulturlivet i olika regioner i sin marknadsföring. För att understryka detta har vi från moderat sida önskat ett tillkännagivande, vilket dock utskottsmajoriteten ej ställt sig bakom. Jag yrkar bifall till reservation nr 9. Låt mig i detta sammanhang knyta an till ett uttalande som en representant för turistrådet gjorde när kulturutskottet besökte rådet för någon tid sedan. Han sade att när en ort satsar på turism lägger man ner 80 96 av pengarna på att få människor till platsen och 20 6 för att få dem att trivas när de väl är där. Det borde emellertid vara tvärtom, ansåg denne branschman. Man skall lägga ner 20 96 på att dra till sig folk och 80 96 att ge dem utbyte av besöket. Nöjda kunder är nämligen de bästa marknadsförarna. Jag tror att det var ett mycket klokt påpekande. Det skall finnas information, verksamheter, kommunikationer och billiga övernattningsmöjligheter. Allt behöver dock inte vara så förtvivlat märkvärdigt. Där tänker vi nog i bland fel i Sverige. Vårt land kommer aldrig att kunna locka med det främsta hotellen, den godaste maten eller de snabbaste transporterna. Vi har i stället en grön sommar, vilket är mer sällsynt än de flesta anar. Vi har sjöar och djupa skogar, och vi har en tämligen orörd fjällnatur. Detta är vår styrka. Jag skall ta ett konkret exempel för att illustrera vad jag menar. Naturvårdsverket har lagt ner stor möda på att planera en ny typ av nationalpark i Kirunafjällen. Där skall det byggas stugbyar och allehanda anläggningar, och där skall guider stå på rad. Kirunaborna själva är kraftfulla motståndare till jätteprojektet. Det specifikt svenska — den orörda vildmarken — tappas bort i hanteringen. Ett genomförande kommer att kosta mångmiljonbelopp, och det som erbjuds blir antingen dyrt eller kraftigt subventionerat. Det är skrivbordsplanerad storskalig turismoch rekreationspolitik. Den som kommer till Torne träsk-området i dag har tillgång till de fria vidderna — i varje fall i princip. I praktiken har den reguljära båttrafiken på Torne träsk mellan bl.a. Abisko och Björkliden på sydsidan och Pålnoviken och Jebrenjokk på nordsidan upphört. Därmed är en del av den allra vackraste fjällvärlden stängd för dem som inte har råd att chartra en motorbåt eller en helikopter. Medan myndigheterna planerar för mångmiljonsatsningar och projekterar för hundratusentals kronor har ingen råd att låta en liten motorbåt trafikera en av Sveriges största sjöar, och därmed skapa de transportmöjligheter som turisterna har rätt att kräva. Jag tror att svensk turism, för att bli framgångsrik och vara social i egentlig mening, skall bygga på vårt lands naturliga förutsättningar, på små stödjande insatser och på många enskilda initiativ. I linje med detta har vi moderater i reservationerna 3 och 12 tillsammans med centern ställt oss kallsinniga till turistrådets strukturplan och industriverkets branschstudier liksom till begreppet primära rekreationsområden. Vi moderater anser också att turistrådets viktigaste uppgift under innevarande och kommande budgetår är att fullfölja och koncentrera sig på att genomföra det omfattande treårsprogram för marknadsföringsinsatser som redan har startat. Vi säger därför i reservationerna 6 och 8 nej till en höjning av anslaget till försöksverksamhet med 1,2 milj.kr. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall även till reservationerna 3, 6, 8 och 12.

Herr talman! Riksdagen har redan tidigare uttalat att man önskar att många fler människor skall få bättre tillgång till rekreation och turism hemmavid. Jag tycker dock att det förtjänar att upprepas, eftersom turistrådets ansträngningar för vad man brukar kalla social turism och rekreation ännu inte har avsatt några spår i den vägen. Den tiden är länge sedan förbi när kommunerna med hjälp av statsstöd byggde småbåtshamnar, cykelvägar och vandringsleder. Den fysiska miljön är ju ändå den främsta förutsättningen för turismen. Nu ligger ansvaret till stor del på kommunerna och till viss del även på myndigheter såsom arbetsmarknadsstyrelsen, naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang passa på att uttrycka att folkpartiet tycker att det är ledsamt att dessa myndigheter får allt snålare anslag. Med hjälp av dessa anslag skall så viktiga uppgifter som naturvård, kulturmiljövård och bevarande av odlingslandskap skötas. Det är mycket värdefullt för en attraktiv rekreationsmiljö. Storleken på anslagen ligger fjärran från de friska 25 milj.kr. som turistrådet förfogar över under vart och ett av tre år i rad för att användas, enligt ett mycket luftigt formulerat program, enbart för marknadsföring. I mycket påkostade broschyrer talar man om hur fantastiskt Sverige är — och Sverige är fantastiskt. Vårt ffrämsta konkurrensmedel är vår vackra och orörda natur. Vår allemansrätt kräver emellertid alle mans ansvar. Det är nämligen inte självklart för alla som inte växt upp med friheten att färdas var som helst till lands och till sjöss. Om vi i längden vill ha kvar en unik natur att bjuda på, får vi inte dra oss för att också tala om vad naturen inte tål. En dag under det senaste helguppehållet turistade jag i mitt eget län, Halland. Jag promenerade några kilometer längs stränderna norr om Väröhalvön. Jag blev dock inte glad över de färgglada hälsningar från Holland, Tyskland, Danmark och Norge som jag mötte. I drivor utmed våra känsliga sanddyner låg orange, gula, blåa, gröna och rosa kartonger efter helmjölk, lättmjölk, juice och marmelad. Allt detta har slängts överbord från fritidsbåtar, vars ägare alltjämt tycks betrakta havet som en bekväm soptipp. Sådana påskhälsningar skulle vi helst vilja slippa. Herr talman! Jag är medveten om att riksdagens uppgift nu är att fatta beslut om en viss budget, jag tar mig dock i alla fall friheten att skicka med dessa synpunkter till turistrådet. Årets fina broschyr heter Sverige Fritidsguide 1989. Den utkommer på många språk och är väldigt vacker och visar rent förföriska bilder från vårt land. Det finns dock inte en enda ynka liten rad som talar om vad vår allemansrätt faktiskt innebär av ansvar. En av turistrådets huvuduppgifter är att sköta marknadsföringen i utlandet så att bytesbalansen skall förbättras. Lars Ahlmark berörde detta i början av sitt anförande. Det är helt klart att underskottet i turistvalutan ökar på tok för snabbt för att i längden vara hälsosamt för vårt lands ekonomi. I Nordamerika finns åtminstone 5 miljoner svenskättlingar som kan förväntas ha intresse av att lära känna Sverige närmare. Sedan 1985 har dock besökarna därifrån minskat ifrån 200 000 till 150 000, dvs. med en fjärdedel. USA och Kanada måste vi på alla sätt försöka återvinna. Herr talman! Jag yrkar bifall till folkpartiets reservation nr 4. Minst två rejäla smällar har slagit knockout på den marknad vi tidigare hade byggt upp i USA. Den första var amerikanska massmedias makalösa skräckskildringar av tillståndet i Sverige efter reaktorhaveriet i Tjernobyl. Många amerikanska turister inställde sina resor hit. Som vi ser det innebar Prot. 1988/89:91 jubileumsåret 1988 likväl en vändpunkt med New Sweden-kampanjen och 6 april 1989 TV-programmen Good Morning America. Turistströmmen har börjat vända tillbaka. Förberedelserna för en uppföljning av kampanjen var i full gång när vi drabbades av nästa smäll. Men den gången, herr talman, var den självförvållad. Det otroliga inträffade, att den nyss tillträdde chefen för Sweden Information Service i New York presenterade sig för världen genom att i ett raskt hugg sabla ned hela New Sweden-projektet. Enligt denne man var satsningen på den svenska jubileumskampanjen värdelös. Till tidningen Aftonbladet säger han den 16 februari i år att det var: ”en mycket dålig kampanj som svällde ut och blev oöverskådlig och där pengar kastades i sjön”. Betygsättningen av vår kung, drottning, statsminister, talman, utrikesminister, näringslivets och kulturlivets främsta företrädare sammanfattas: ”Visst gjordes det massor av storstilade insatser av enskilda. Men totalt blev det ett misslyckande.” Om det nu ändå förhöll sig så att några miljoner nordamerikaner uppfattade den svenska jubileumskampanjen som positiv, lär de vid det här laget ha tagits ur den villfarelsen, sedan USA-kontorets nye chef givit offentlighet åt sitt domslut. Ett sämre utgångsläge för en ny kampanj kan jag inte tänka mig. Jag vill därför, herr talman, fråga: Känner socialdemokraterna till om regeringen överväger några åtgärder med anledning av att den person man utsett till chef för Sweden Information Service anser att satsningen på New Sweden-kampanjen var värdelös?

Herr talman! Turismen är en stor och betydande näring i landet och har när det gäller omfattningen utvecklats på ett positivt sätt. Det är bara att beklaga att lönsamheten i näringen hela tiden har varit svag och alltjämt är det. Det finns många småföretag. Man har naturligtvis begränsade resurser. Man har varit mycket beroende av kommunala planer. Som tidigare har påpekats i debatten här framförs ofta många åsikter kring näringens etablering när det gäller att skapa övernattningsmöjligheter, strövområden osv. Det torde väl inte finnas några andra näringar som råkar ut för detta ifrågasättande i den omfattningen. I olika delar av landet finns många fina planer som inte är förverkligade. Vi har från centerns sida föreslagit att man skall utarbeta en plan för turismens utveckling och få till stånd en uttalad målsättning, vart vi syftar och vilken omfattning vi tycker att turismen skall ha. Under senare år har kanske tonläget ibland skärpts för att försöka skapa motsättningar mellan social turism och det man kallar den kommersiella turismen. Jag vågar hävda att grunden för social turism är att man också har en kommersiell turism. Det måste vara möjligt att leva på en näring. Visst är det trevligt när man kan, som har relaterats här från talarstolen, ensam ströva omkring och det inte finns mycket folk som stör. Man får fina synintryck osv. Det är klart att detta också är grunden för svensk turism. Men jag vågar påstå att det är ytterst få som orkar leva på att ge sådan service. Att man skall kunna leva på att utöva näringen är ju faktiskt en av grundvalarna.

Det förutsätter faktiskt att man har underlag för anläggningar, att man kan använda dem hela året. Om man inte är beredd att lägga ner så mycket pengar kanske man får vara beredd att utnyttja anläggningarna när det inte är högsäsong och trängsel. Jag sade tidigare att det finns många små företag inom turistsektorn. Det gör det, enligt centerns syn, ännu mer nödvändigt att försöka utveckla en plan, att fastställa en målsättning. Om man studerar utvecklingen när det gäller det negativa turistnettot inser man att den sker i en galopperande takt. Om man mäter skillnaden mellan nettot för 1986 och det troliga nettot vid utgången av 1990, märker man att det negativa nettot kommer att fördubblas. Det är nu, under 1989, drygt 16 miljarder kronor. Detta innebär att vi måste anstränga oss ytterligare för att bli bättre. Det gäller först och främst att skapa goda möjligheter för oss svenskar att semestra hemma. Det kanske finns vissa hinder för det, såsom vädret. Även om många av oss tycker att det är skönare att vara i länder där det mera säkert är sol på sommaren, vet jag att många skulle välja att semestra i sitt eget land om servicen vore bättre och det vore lättare att ta sig fram. Om jag t.ex. köper en resa till Mallorca kan jag utgå från att jag blir mycket väl omhändertagen. Jag har att ta mig till en flygplats varifrån ett flygplan skall gå. Jag blir mött när jag kommer fram. Jag kommer att erbjudas en mängd servicepaket och arrangemang av alla slag. Men om jag gör motsvarande resa till motsvarande kostnad, eller ofta något dyrare, i mitt hemland, kommer jag inte att erbjudas all denna service. Det är detta vi syftar på när vi i en reservation utvecklar detta med att vi måste se till att göra det lättare för människor att vara i Sverige som turister och utveckla paketarrangemang. Det gäller resemöjligheter, spridning av semestrar osv. Turistrådets strukturplan och industriverkets branschstudie tar vi upp i en annan reservation. Bakgrunden till det är att dessa två dokument har en styrande effekt som är betydande. Det innebär koncentration till några få områden. Vi vet att det finns turistiska förutsättningar i princip i hela vårt land. De kan vara mer eller mindre väl utvecklade, beroende på att vi i vissa delar av landet har bättre förutsättningar för bra turism såväl sommartid som vintertid och att man där också med olika slags ansträngningar försöker få bättre förutsättningar för turism under vår och höst. I andra delar av landet är det mer utpräglat att man har endera vintereller sommarturism. Det vanligaste är kanske att man har sommarturism, med hav, salta bad osv. Man har egentligen liten attraktionskraft under resten av året. Vi reservanter är rädda för att denna styrande effekt kommer att innebära koncentration, trängsel och otrivsel och att den kommer att försämra andra orters och andra landsdelars möjlighet att göra satsningar på turismen. Tidigare talare har tagit upp kampanjen i Amerika, New Sweden, men jag skall inte göra några värdeomdömen om den. Jag skall bara konstatera att som vanligt när det gäller marknadsföring är värdet av speciella punktinsatser, t.ex. kampanjer under en kort tid, ibland överdrivet. Visst skapade denna kampanj mycket uppmärksamhet för Sverige, och visst fanns det många trevliga inslag i den, men marknadsföring är ett långsiktigt arbete, vilket inte minst framgår av den statistik som utkommer varje år om utveckling när det gäller resandefrekvens, antal övernattningar på hotell, i stugbyar och på campingplatser i olika länder. Man ser då att dessa uppgifter fluktuerar. Och det som uppvisar en ökning ett år kan nästa år uppvisa en minskning. Detta leder till slutsatsen att man måste vara mycket uthållig i maknadsföringen och vara konsekvent. Samtidigt som man utvecklar en mottagarapparat på hemmaplan, måste man vara mycket konsekvent i marknadsföringen och se till att hela tiden öka intresset för Sverige som besöksland. Hellre än att skicka ut mycket folk från Sverige i världen för att sprida propaganda, skall man kanske lita till goda kontakter och goda villkor för lokala agenter som faktiskt har en mycket god och gedigen kunskap om sin egen kundkrets och vad som passar den. Det är inte bara turistföretag som har gjort denna erfarenhet, utan alla industriföretag har gjort samma erfarenhet när det gäller att sälja sina produkter på export, vilket det handlar om. Turistrådet har en omfattande plan för marknadsföring i Amerika. Denna marknadsföring sker tillsammans med övriga nordiska länder, och vi från centern hoppas att dessa aktiviteter skall bli mycket lyckade. Men vi har ändå föreslagit ett visst resurstillskott, eftersom det tar tid innan man på gemensam basis kommer i gång med alla aktiviteter. Det skulle innebära ett mycket gott tillskott om Sverige inledningsvis tog en något större andel genom att riksdagen bifaller centerns reservation. Centern vill också höja anslaget i övrigt till turistrådet med 750 000 kr. Det kan tyckas vara ett blygsamt belopp, men jag vill, liksom i idrottsdebatten, erinra om att det är ett hårt bantat belopp. Det finns användning för betydligt större ekonomiska resurser för turistrådets verksamhet. Men detta belopp är vad centern för detta år är beredd att gå med på. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3, 5, 7, 11 och 12.

Herr talman! Turism och rekreation kan beskrivas från olika synvinklar. Turism innebär möjligheter för människor till en kvalitetsmässigt bra och tillgänglig rekreation, och då handlar det främst om socialpolitiska frågor. Men turism är också en näring, och då handlar det om industrioch regionalpolitiska frågor. Att förena dessa två betydelser har turistrådet hittills enligt vår mening inte lyckats med. Turistrådet har i det här fallet fått bakläxa av bl.a. riksdagens kulturutskott i betänkandet 1987/88:20. Vpk anser att det behövs en ny huvudman för rekreationspolitiken och turismens utveckling. Vpk anser att detta skall överlämnas till turistföretagen. Därmed yrkar jag bifall till reservation 1 i detta betänkande. Reservation 10 har tillkommit med anledning av en motion från vpk om statliga insatser för turismen i området nedre Dalälven. Nedre Dalälven har av riksdagen utsetts till ett av Sveriges 25 primära rekreationsområden. Stora delar av området är förklarat som riksintressant för naturvård, kulturvård och friluftsliv. Det är med andra ord ett mycket mångfasetterat område som ligger nära befolkningskoncentrationen. Närmare en tredjedel av Sveriges befolkning har mindre än två timmars resväg till området. Att göra detta område, med dess örika fjärdar, naturliga forsar, fiskemöjligheter, museer och campingplatser, mer åtkomligt genom en sammanhängande turistbåtstrafik med bekväma övergångar förbi hindren, anser vi värt att utreda. Tankemodellen för mitt förslag har varit att man med den turistbåtstrafik som finns efter exempelvis stora Lulevattnet, i likhet med vad som är fallet på en del ställen i fjällvärlden, skall kunna ta sig fram på vattenvägarna. De kommuner som finns utefter sträckan från Siljan ner till havet är många, och de flesta är små och fattiga, t.ex. min egen kommun, Älvkarleby kommun. Dessa kommuner skulle välkomna en satsning i enlighet med vpk:s motion. Men dessa kommuner har inte själva råd att göra sådana satsningar. En satsning på ett område som nedre Dalälven skulle vara en bra satsning från statens sida just för att utveckla åtkomliga och kvalitetsmässiga rekreationsmöjligheter för många människor, för de breda folklagren. Därmed yrkar jag bifall till reservation 10.

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar tas anslag till turism och rekreation upp. Med anledning av propositionen har naturligtvis ett antal motioner väckts. Vid behandlingen i utskottet har det till betänkandet fogats ett antal reservationer. Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Låt mig inledningsvis få uttala tillfredsställelse över att utskottet i sitt betänkande återigen har visat att det råder enighet om att utvecklingen av turismen måste utgå från såväl sociala som ekonomiska utgångspunkter. Turism är en viktig sektor bestående av en mängd olika branscher. Turistnäringen har stor betydelse för ekonomi, sysselsättning och regional utveckling, och hela turistoch rekreationssektorn fyller en viktig välfärdspolitisk uppgift. Näringens betydelse har successivt ökat. Turistsektorn bedöms svara för ca 5 90 av bruttonationalprodukten. Lika stor är dess andel av sysselsättningen. Turism och rekreation i landet bedöms omsätta ca 70 miljarder kronor per år. De utrikes resor som svenskar företar motsvarar ett utflöde av ca 25 miljarder kronor, och värdet av utländska medborgares resor i Sverige uppgår till mindre än hälften. Denna obalans måste vi naturligtvis försöka råda bot på. Enligt Turistrådets redovisning av bedömningen från internationella organ som OECD och World Travel Organization ökar världsturismen för närvarande med 5-7 96 per år. Det är ytterst angeläget att vi aktivt arbetar för att en förhållandevis stor del härav vänder sig mot Norden. Det internationella resandet till Sverige visar under den senaste tioårsperioden en tillväxt på i genomsnitt ca 4 I per år, eller 40 9 för hela perioden, mätt i gästnätter på kommersiella boendeanläggningar — hotell, stugbyar, vandrarhem och camping. Och där finns växtmån. Av denna tillväxt svarar de nordiska grannländerna för 84 20. Västtyskland, som också utgör en närmarknad, står för 7 76 och övriga delar av världen tillsammans för 9 96. Riksdagen beslöt våren 1988 att anslå 25 milj.kr. per år under en treårsperiod till Turistrådet för ett särskilt marknadsföringsprogram. Programmet innebär intensifierade marknadsföringsinsatser som koncentreras på tre olika projekt, nämligen ”Upptäck Sverige”, ”Profil Sverige” samt ett Prot. 1988/89:91 projekt rörande belönings-, konferensoch kongressresandet. I programmet 6 april 1989 ingår även en utvecklingsdel, som innebär produktoch resmålsutveckling i E och utveckling av en särskild produktbank med information om det turistiska Anslag gl turtsmsoch utbudet rekreation Utskottet och riksdagen riktade förra åren kritik mot Turistrådet som gick ut på att rådet inte tillräckligt tillgodoser de sociala aspekterna i sitt arbete. Industriministern har i årets budgetproposition beaktat denna kritik och understryker nu att de sociala aspekterna är viktiga i Turistrådets fortsatta verksamhet. Vi kommer att följa frågan noga, men jag utgår från att denna punkt nu kan avföras från dagordningen. Men det förutsätter att Turistrådets ledning förstår och arbetar utifrån sanningen, att det riksdagen och regeringen säger och anslår medel till är det som gäller. Jag vet att man bl.a. lyssnat en hel del på folk i konsultbranschen som haft sina egna idéer om detta. Men vad riksdagen vill få ut av de skattepengar som anslås här är verksamhet med den inriktning som riksdagen beslutat om, och ingenting annat.

Herr talman! Jag ställde en fråga till socialdemokraterna med anledning av ett uttalande av Torsten Nilsson, den nye USA-chefen, men jag fick inget svar. Tjernobylkatastrofen fick kanske betecknas som ett olycksfall i arbetet. Men Torsten Nilsson verkar vara en person som är medveten om vad han säger, även om han inte har förstått konsekvenserna av sina uttalanden. Man kommer att tänka på en kinesisk kejsare för länge sedan, som ställde till med Prot. 1988/89:91 bokbål och sade att ”Kinas historia skall börja med mig”. 6 april 1989 Nu upprepar jag min fråga, eftersom induostriministera har tntratt i Anslag till turismoch kammaren. Jag frågar alltså industriministern: Kan detta vara en lämplig - person att fungera som Sveriges ansikte utåt? Och har regeringen övervägt PEOCON några åtgärder med anledning av...
Jag erinrar om att repliken gäller Maja Bäckströms anförande.

Herr talman! Jag har också läst Turistrådets flotta broschyrer. I det här betänkandet spelar ju faktiskt Sveriges turistråd en framträdande roll, om inte en huvudroll. Enligt vad jag har kunnat utröna inrättades Turistrådet på sin tid på förslag av Kjell-Olof Feldt. Genom detta renodlade han de ekonomiska argumenten för en statlig turistoch rekreationspolitik. Anläggningarnas ekonomi och turistbranschens lönsamhet ställdes i centrum. Det gällde för den inhemska turismen att framstå som ett gott alternativ till utlandsturismen och därmed hindra valutautflöde. Den utvecklades ur ett ensidigt producentperspektiv — och detta tycks i huvudsak gälla också i det här betänkandet. Konsumentperspektivet är inte lika väl utvecklat. Kraven på social rekreation måste väl anses vara underdimensionerade och synen på miljöoch naturskydd så gott som obefintlig. Två miljöpartister har i motion hemställt om att anslaget till Turistrådets verksamhet för budgetåret 1989/90 skall ligga kvar oförändrat — på samma nivå som för innevarande budgetår. Förslaget skulle spara 7,4 milj.kr. åt statsverket. Detta får stå som uttryck för miljöpartiet de grönas tveksamhet till Turistrådets mer eller mindre självvalda uppgift att agera branschorgan för svensk s.k. besöksnäring. De ekonomiska argumenten står ju fortfarande kvar. Det finns emellertid andra åtgärder, t.ex. när det gäller regional utveckling, som bättre än ökad turism kan skapa permanent året-runt-arbete i glesbygd. En stor del av turismen är motoriserad. 83 20 av de långväga fritidsresorna företas i bil. Detta bidrar till miljöförstöring och energislöseri. Under sommarmånaderna är de flesta vägar i Sverige hårdare belastade än någonsin, och det är då vi inte ens kan få till stånd en liten hastighetsbegränsning till skydd för naturen. Turistrådet uppmuntrar faktiskt till bilturism. Därför ser man avsaknaden av en Öresundsbro som den viktigaste hämskon för utländska turister. Miljöpartiets motionärer menar att turismen på lång sikt bör bära sina kostnader själv. Vi har under den här perioden som vi varit i riksdagen kunnat lära oss nytt för varje dag i detta ämne. Därför kommer miljöpartiet de gröna att återkomma med en mer övergripande motion i detta ämne nästa gång. Naturligtvis instämmer jag med glädje i de delar av Turistrådets satsningar 73 på turism som anknyter till kulturutbyte — kultur och turism på olika sätt. Även kultur och natur i kombination med aktiviteter kan kanske bli en grundval för åtgärder och projekt i svensk turism i grön anda i framtiden. Med detta vill jag yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! I höst är det tio år sedan den nya högskolan satte i gång att verka på allvar. Vi har under tio år levat med den s.k. högskolereformen, som alltså baserar sig på riksdagsbesluten 1975 och 1977. Mycken kritik har med rätta riktats mot den nya högskolan. Det har varit anklagelser för centralism och byråkrati, och man har kunnat konstatera att högskolorna och universiteten, som tidigare hade det fria kunskapsinhämtandet som ledstjärna, har förvandlats till vad man i bästa fall skulle kunna kalla inte helt dåliga yrkesskolor. Vad var det då som man ville uppnå? Ja, det hette att man skulle få en rättvisare fördelning över landet när de mindre och medelstora högskolorna kom till. Man skulle rätta till den sociala snedrekryteringen, och man hoppades väl också att man skulle kunna bryta könsvallarna när det gällde olika typer av utbildning. Hur har det gått med allt detta? Ja, nu har vi facit i hand. Statistiska centralbyrån redovisade för bara någon vecka sedan en undersökning som heter ”10 år med den nya högskolan”. Det konstateras att det egentligen inte är mycket som har Prot. 1988/89:91 förändrats. Den sociala snedrekryteringen är densamma som förut och har 6 april 1989 snarast förstärkts. När det gäller valen av utbildningsvägar är den lika könsbunden som den någonsin har varit. Den har t.o.m. förstärkts. 78 96 av dem som ägnar sig åt teknikerutbildning är män, det är en höjning. När det gäller vården är 85 960 kvinnor, och i fråga om läraryrkena är 77 9o kvinnor. Till detta kommer en utredning som utskottets ordförande Lars Gustafsson har varit ansvarig för och som presenterades för någon vecka sedan. I denna utredning belyser han de allvarliga brister som finns, speciellt när det gäller de mindre och medelstora högskolorna. Av 500 högskolelektorer saknar 200 doktorsexamen. Av de 500 universitetsadjunkterna är det, helt naturligt, ytterligt få som över huvud taget har disputerat. Mot den bakgrunden kan man fråga sig om de mindre och medelstora högskolorna verkligen har en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund. Också när det gäller själva forskningen och forskningsutvecklingen vid de mindre och medelstora högskolorna konstaterar Lars Gustafsson stora brister. Uppdragsverksamheten är ett krux. Det är mest uppdragsforskning som bedrivs. Ytterligt sällan kommer man i åtnjutande av de medel som utgår från forskningsråden, forskningsrådsnämnden eller riksbankens jubileumsfond. Med andra ord: Med tanke på framtiden finns det anledning att betona och göra någonting åt kvaliteten. Det har länge stått klart att just styroch anslagssystemen är av väsentlig betydelse i det här sammanhanget. Redan tidigt ställdes det krav från moderata samlingspartiet på en översyn. 1985 aviserades också i budgetpropositionen att det skulle komma en översyn, men tiden gick och ingenting hände. 1987 fick vi en proposition om regionstyrelsernas avskaffande, och det var sannerligen på tiden. Men den översyn som man hade talat så brett om förut tonades nu ned till att bli en fråga om, som det hette, ekonomiadministrativt utvecklingsarbete. Och tiden gick och gick, och det ställdes frågor i riksdagen: När kommer den beramade översynen? På höstriksdagens sista dag förra året kom äntligen propositionen, fyra år sedan man första gången hade aviserat att den skulle komma. Men då är det väl också ett gigantiskt dokument som vi nu har att ta ställning till, med en verkligt genomgripande översyn och förändring av hela högskolesystemet. Ingalunda! Det finns ingen som helst analys av de tioåriga erfarenheterna av styroch anslagssystemen. De externa medlens betydelse för högskolans frihet och för riksdagens styrfunktion berörs inte heller. De åtgärder som man förslår är främst betingade av de allmänna budgetpolitiska förändringarna i statsförvaltningen i övrigt. Ta till exempel de treåriga ramarna för den högre utbildningen och forskningen. Dessa har vi från moderata samlingspartiet efterlyst sedan 1982. Nu kommer de — okej, det är bra. Men det är ju inte så förfärligt mycket att basera en hel proposition på. Enligt propositionens skall varje högskola få ett samlat anslag från och med budgetåret 1993/94. Medel för forskning och forskarutbildning skall portioneras ut fakultetsvis. Detta är väl verkligt radikala förslag? Ånej! Beslutsmakten ligger helt och hållet kvar hos statsmakterna. Inrättande och lokalisering av allmänna linjer, fastställande av antalet årsstudieplatser på de 15 lokala och individuella linjerna och de fristående kurserna samt bestämmande av antalet nybörjarplatser på de lokala linjerna — allt detta skall ligga kvar hos statsmakterna. När det gäller forskning och forskarutbildning skall anslagen anvisas för varje fakultetsområde vid resp. högskola. Ingen omfördelning tillåts mellan fakultetsanslagen inom högskolan. I realiteten, herr talman, är väl detta en av de mest innehållslösa propositioner som vi på länge har skådat här i riksdagen. Det är bara marginella förändringar som det är fråga om, och detta är helt otillräckligt mot bakgrund av de erfarenheter som vi nu har sedan tio år tillbaka av den nya högskolan. Vi från moderata samlingspartiet har föreslagit att riksdagens skall avvisa propositionen, att i stället en parlamentarisk beredning skall tillsättas, som ordentligt skall avväga riksdagens ansvar i förening med högskolans autonomi. Vi har med anledning av propositionen i en motion till riksdagen, liksom i reservation 1 till vilken jag yrkar bifall, påvisat vilka frågor som bör tas upp av den parlamentariska beredningen. Dit hör frågan om vilket behov som finns av att riksdagen styr medelsfördelningen. Vidare: Hur bör fördelningen ske mellan grundutbildning och forskning, om man ger ett samlat anslag per högskoleenhet? Nu har man på ett olyckligt sätt separerat forskning och grundutbildning. Hur skall man återigen kunna knyta samman de här trådarna? Hur skall man kunna åstadkomma garantier för mindre ämnen? Det gäller den s.k. minikrysslistan som nu finns. Var bör besluten fattas om dimensioneringen av den grundläggande utbildningen på högskolenivå? Behöver vi linjesystemet eller hur skall det kunna avvecklas? Inom det tidigare filosofiska fakultetsområdet har linjesystemet inte någon som helst roll att spela. Det borde försvinna rätt omgående. Det talas i propositionen om att indelningen av grundutbildningen i yrkesutbildningssektorer vilar på en naturlig grundstruktur. Vad finns det för naturligt i detta? Dessa yrkesutbildningssektorer är bara konstlade fenomen, och de borde kunna försvinna omedelbart. Det bör klarläggas i vilken utsträckning som riksdagen kan och bör styra forskningen genom att inrätta tjänster som professor. Vi vet att extraprofessurer inrättas. Kommer man att urholka det systemet inifrån? Hur skall man kunna åstadkomma starka incitament för att få en full kostnadstäckning för den externfinansierade verksamheten? Hur bör ansvaret för lokalförsörjningen se ut i framtiden? Kan inte detta delegeras direkt ut till högskolestyrelserna? Skall man differentiera styroch anslagssystemen för t.ex. högskolor med och högskolor utan fast forskningsorganisation? Hur bör det se ut i framtiden när det gäller antalet centrala högskolemyndigheter, och vilka roller skall de spela? Vi moderater har tidigare ställt krav på att detta skall klaras ut en gång för alla. Detta är de väsentliga frågor som en parlamentarisk beredning skulle syssla med. Det är sådant man hade väntat att få svar på i propositionen, men vi har inte, herr talman, fått svar på en enda av dessa frågor. Vi moderater har alltså yrkat att en parlamentarisk beredning skall ta över detta arbete. I ett särskilt yttrande säger vi att vi inte tar ställning till de övriga förändringar som föreslås i propositionen, som sammansättningen av högskolestyrelser och liknande. Det är dags att någonting verkligen händer på högskolefronten. Alltför länge har det rått stiltje på detta område.

Herr talman! Denna debatt handlar om den mycket gamla och mycket intressanta frågan om makten över högskolan. Proposition 65 hade kunnat ha just den titeln: Makten över högskolan. Nu uttrycker vi oss sällan så rakt på sak i utbildningspolitiken, och rubriken för dagens debatt har en mera teknisk-administrativ ton: Högskolans styroch anslagssystem. Vem eller vilka skall ha makten över högskolan? Det var en av de frågor som diskuterades vid en konferens för de europeiska universiteten i Bologna i höstas, där man antog ett dokument som kallas Universitetens Magna Charta. Där heter det bl.a.: ”Universitetet är en autonom institution i hjärtat av samhällen. Det frambringar, undersöker, värderar och vidareför kulturen genom forskning och undervisning. För att tillgodose omvärldens behov måste universitetens forskning och undervisning vara moraliskt och intellektuellt oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar”. Universitetens krav på frihet har utmanats genom århundradena. Andliga och världsliga härskare har velat sätta sin prägel på sanningssökandet. Vill man i modern tid och i vårt eget land hitta en åsikt som kan betraktas som en ytterlighetsståndpunkt i debatten om makten över högskolan, kan man använda den gamla U 68-utredningen. U 68 utgick från att staten skall ha makten över högskolan. Staten skulle centralt bedöma vilka yrken det kunde befinnas behov av i framtiden och därefter inrätta utbildningslinjer med erforderligt antal platser som ledde fram till de yrkena. Högskolan skulle vara totaldimensionerad och utbildningarna alltså spärrade för alla dem som inte uppfyllde behörighetsvillkoren och inte hade tillräckliga meriter. Innehållet i utbildningarna skulle fastställas av nämnder med ett starkt inslag av företrädare för arbetsmarknaden. Naturligtvis kan man tänka sig ännu extremare ståndpunkter, t.ex. att staten också skulle tvinga vissa medborgare att läsa på de linjer som inrättas, men torde dessbättre vara omöjlig i vårt samhällssystem. U 68:s tankegångar förverkligades aldrig fullt ut. När beslutet fattades 1977 om högskolereformen bibehölls t.ex. en fri sektor. Den har visserligen senare avskaffats, men å andra sidan har en del andra förändringar genomförts. Det finns många fler enstaka kurser och individuella linjer, mer externt finansierad forskning och utbildning och mer lokal beslutanderätt. Alla dessa förändringar minskar möjligheterna att centralstyra systemet från riksdag och regering. Med det beslut som riksdagen kommer att fatta med anledning av proposition 65 tas ett nytt steg bort från U 68-modellen. Det är i och för sig bra, men steget är alldeles för kort. Just med tanke på att det är så kort är det svårt att förstå varför det skall behöva dröja ända till 1993/94 innan det verkligen tas. Det var ju, som Birger Hagård påpekade, redan 1984 som statsrådet Lena Hjelm-Wallén annonserade att en omläggning av systemet var på gång. Nu, drygt fyra år och två högskoleministrar senare, kan konstateras att resultatet av den utlovade översynen blev mycket blygsamt. Proposition 65 var när den väl kom en besvikelse. Jag kan i allt väsentligt instämma i det Birger Hagård har sagt i sin kritik. Det liberala svaret på frågan vem som skall ha makten över högskolan är att den makten är så viktig för demokratin och för välfärden att den bör vara spridd på så många händer som möjligt. Självfallet har statsmakterna ett ansvar för att angelägna utbildningsoch forskningsbehov tillgodoses, men i ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle bör också andra krafter kunna öva inflytande på vilken utbildning och vilken forskning som bedrivs. Jag syftar här i första hand på vetenskapliga riktningar, som i ett visst samhällsklimat eller ett visst tidsskede har svårt att få utrymme, men också på t.ex. företag och organisationer. Inte minst bör medborgarnas frihet att välja inriktning på sina studier vara mycket stor. Den ensidiga koncentration på nyttoaspekter som präglade U 68 bör motverkas. Mot denna bakgrund är jag alltså, som redan har framgått, mycket kritisk till proposition 65 och därmed till att utbildningsutskottet i allt väsentligt har yrkat bifall till regeringens förslag. Jag skall utveckla den kritiken på två punkter. Först vill jag ändå i förbigående notera min tillfredsställelse över att utbildningsutskottet enhälligt föreslår ett tillkännagivande om en uppluckring av linjesystemet på det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Det är positivt. Min första kritikpunkt kan direkt knytas an till det tillkännagivandet. Linjesystemet är nämligen en central del av högskolans styroch anslagssystem. I samma betänkande som utskottet ger sitt bifall till ett nytt system signalerar man alltså en ändring på denna centrala punkt. Det visar att proposition 65 är mycket ofullständig och att socialdemokratisk högskolepolitik alltjämt är ganska ogenomtänkt. Jag skall ge ett andra exempel. En vecka innan regeringen till sist lade fram denna proposition fick man ett brev från det centrala ämbetsverket på området, universitetsoch högskoleämbetet. I den skrivelsen, daterad den 2 december, för UHÄ fram ett antal intressanta tankar om hur den lokala friheten att föra över resurser mellan utbildningar bör öka. Men i propositionen, daterad den 8 december, följs de resonemangen inte upp. Flexibiliteten, som t.ex. centerpartiet efterlyser i ett särskilt yttrande när det gäller högskoleenheternas rätt att omfördela platser om det är svårt att fylla utbildningarna, saknas. När centern i det särskilda yttrandet säger att man utgår från att det kommer bestämmelser som tillgodoser centerns krav på flexibilitet är det bara en from förhoppning. Också frågan om vad man gör med resurser till utbildningar när det inte går att fylla utbildningarna är ganska central i högskolans styroch anslagssystem och borde givetvis vara löst när ett nytt system sjösätts. Men så är inte fallet. Det förslag till nytt system som nu läggs fram ger inte den lokala frihet och den beslutsrätt som högskolorna skulle behöva för att fungera väl. Den andra punkten jag vill ta upp gäller förhållandet mellan utbildning och forskning. Här tillämpar vi i Sverige en ordning som skiljer sig från de system som tillämpas i de flesta andra utvecklade länder. Det är ett grundläggande problem i den svenska högskolan att utbildningens forskningsanknytning är otillräcklig, trots uttalade ambitioner att föra forskning och utbildning närmare varandra. Det är också ett problem att forskningens anknytning till utbildningen är för dålig. Anslagssystemet bidrar till en olycklig uppdelning. På den punkten innebär proposition 65 inte någon förändring. I den Universitetens Magna Charta, som jag förut citerade, säger man så här: ”Såväl rekryteringen av lärare som regleringen av dessas anställningsvillkor bör vägledas av principen att forskning och undervisning är oskiljaktiga Vi menar från folkpartiets sida att anslagen till forskning och grundutbildning bör slås samman. Det bör alltså vara en lokal angelägenhet där olika behov vägs mot varandra. En sådan ordning skulle starkt underlätta en bättre forskningsanknytning när det gäller grundutbildningen. Jag anser för övrigt att våra synpunkter på detta område fått ett ytterligare stöd i och med den utredning som utbildningsutskottets ordförande, Lars Gustafsson, presenterade häromdagen. Det är en utredning som handlar om forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna. Vi i folkpartiet har anslutit oss till en för svensk debatt ganska ny princip, och det kommer väl att ta några år innan den har vunnit allmän anslutning. Men de senaste årens högskolepolitik leder förr eller senare till att socialdemokraterna kommer att acceptera folkpartiets synpunkter, och jag hyser ett ganska gott hopp inför framtiden. Min slutkommentar när det gäller ärendet som vi nu diskuterar blir trots allt att det är djupt beklagligt att regeringen inte har varit beredd att gå längre i högskolepolitiken och offensivt försökt öka förutsättningarna för ett lokalt ansvarstagande och därmed, tror jag, mindre byråkrati. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 som är fogad till utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag tänker fatta mig mycket kort. Vi i vpk har under ett antal år drivit kravet om en vetenskaplig grundkurs som en obligatorisk del i grundutbildningen. Vi menar att studenternas förmåga till s.k. kritiskt tänkande nu blivit allt viktigare. Vårt utvecklade samhälle ställer krav på att studenterna lär sig ett kritiskt förhållningssätt till det stora faktaoch informationsflödet. Kunskap är inte statisk, utan den är relativ. Vi menar att den s.k. gymnasifieringen av den högre utbildningen är ett stort problem. Vi har därför ställt kravet om införandet av en vetenskaplig grundkurs. Det kravet har också Sveriges förenade studentkårer instämt i. Det är därför med stor tillfredsställelse jag konstaterar att utskottet nu är enigt om att denna fråga bör övervägas närmare. Jag är glad över detta. I övrigt delar vpk i stort sett de åsikter som är uttalade i den proposition som ligger bakom betänkandet och i utskottsmajoritetens hemställan. Vi har en reservation som handlar om lokalkostnaderna, och jag vill helt kort yrka bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna anser att den viktigaste vägen till förändring av högskolan är att formulera nya mål med utgångspunkt i vår ideologi och kunskapssyn. Men man måste även decentralisera organisationen, vilket i viss mån kommer att ske i och med genomförandet av förslagen i detta betänkande. Vår ideologi innefattar en ödmjukhet inför livet och grundar sig på en solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet — en solidaritet med kommande generationer, med tredje världens folk och med dem som har det sämst ställt i vårt eget land. Miljöpartiet utgår ifrån en helhetssyn. Denna helhetssyn innebär att människan inte skall ställa sig utanför det ekologiska systemet, utan fungera i ett dialektiskt samspel med detta, i ett ömsesidigt beroende. Högskolor och universitet skall vara stimulerande, utvecklande och dynamiska centra för ett nytt vetande och en mänsklig utveckling. Sådana centra kan hjälpa oss att utveckla den djupare insikt om oss själva, vår plats i de ekologiska sammanhanget och våra möjligheter att fredligt lösa konflikter som vi behöver, och utveckla den andliga styrka som ger förmåga att lösa de problem mänskligheten står inför. Universiteten och högskolorna skall fungera som en förändrande kraft i samhället. Vår samhällsidé grundar sig på övertygelsen att människan är aktiv och att hon kan och vill ta ansvar. I utbildningsutskottets betänkande, UbU 9, finns en ton av detta. Man vill öka självbestämmandet på högskolorna genom en övergång till ramanslag med möjligheter till sparande och kredit, och genom att medel för grundläggande utbildning anvisas högskolevis. Men det finns en del hållhakar. Det finns bl.a. en stark central styrning dels genom resursfördelning fakultetsvis, dels genom detaljstyrning av antalet platser. Att medel för forskning och forskarutbildning anvisas fakultetsvis gör att högskolor som saknar fakultetsorganisation, små och medelstora högskolor, kommer i strykklass. Den utredning som i dagarna har presenterats, och som handlar om forskning vid de mindre och medelstora högskolorna, ger emellertid hopp om en positiv lösning på detta problem. Miljöpartiet har avgivit tre reservationer som är fogade till betänkandet, vilka jag härmed yrkar bifall till. I reservation 3 menar vi att det per capita skall gälla samma anslag för lokala, individuella och fristående kurser som vid utbildning på allmänna linjer. Detta har stor betydelse för de små och medelstora högskolorna som på detta sätt kan skapa och komponera egna utbildningar och överföra resurser. Det kan också vara ett steg i riktning mot en linjeupplösning, vilket vi ställer oss bakom. Med ett lika stort anslag per capita skulle man t.ex. genom att utnyttja eventuella resurser som uppstår på grund av tomma platser på en allmän linje kunna finansiera en fristående kurs i miljövård. Man skulle alltså fullt ut kunna utnyttja alla tilldelade utbildningsplatser på den lokala högskolan. Ett mål för miljöpartiet är ett utökat utbud av LIF-kurser för att kunna ge högskolan en möjlighet att erbjuda kunskap för kunskaps skull och inte bara för att tillgodose ett behov av yrkesutriktad utbildning. Vi anser dessutom att det är oerhört viktigt att få en annan sammansättning i högskolestyrelserna för att därigenom få en högskola som står för förändring. Dagens högskola blir mer och mer näringslivsoch marknadsanpassad, eller som Svante Beckman, docent vid Linköpings universitet, skriver i Dagens Nyheter: ”Basarens universitet är en marknadsplats för kunskaper där hugade spekulanter och driftiga producenter möts. På forskningssidan har Basaren sedan länge haft sitt starkaste fäste på de teknologiska fakulteterna och högskolorna. Symbiosen med industrin har här varit självklar och produktiv”. Miljöpartiet understryker i reservation 6 vikten av att de som företräder allmänna intressen skall komma från kultur-, skoloch omsorgsområdena, dvs. de mjuka sektorerna. Detta skulle kunna innebära att fler kvinnor än vad som i dag är fallet kommer in i styrelserna. Styrelserna skulle på så sätt få en annan profil. I dag är främst näringslivet företrätt i styrelserna, och då företrädesvis av män. I styrelserna representeras den offentliga sektorn i dag främst av riksdagspolitiker eller akademiker. Det är vad jag har sett vid en genomgång av alla högskolestyrelser i Sverige. Det fanns endast ett fåtal representanter för förskola, grundskola, det sociala eller det kulturella området. Detta är en brist. Det är av mycket stor betydelse att få in ”lekmän” i högskolestyrelserna, om t.ex. kvinnoflykten från Norrland skall kunna stoppas. I mitt eget län är tre av fyra utflyttade — kvinnor. Orsaken uppges vara att de vill ha bättre och fler möjligheter till studier och kulturellt utbyte både för egen del och — kanske främst — för sina barn, födda eller ofödda. Den lokala högskolan är där ett viktigt led i att få hela Sverige ”vid liv” igen. Den är en kulturoch kunskapskälla för unga och gamla, för landsbygd och tätort. Vi är givetvis tacksamma för att journalistutbildningen hamnat i ett utflyttningslän, en utbildning som både kvinnor och män får tillgång till. Men vi vill också betona att om det skall fungera med en högskola, behövs såväl kommunikation och kreativitet som kunskap och kultur. Kommunikationerna är ju inte de bästa när det gäller Härnösand, speciellt inte mellan Östersund och Härnösand eller mellan Östersund och Sundsvall. Sammansättningen av högskolestyrelserna bör vidare ändras, så att företrädarna för å ena sidan lärare och studerande resp. å andra sidan allmänna intressen blir lika många. Det är naturligtvis viktigt att de direkt berörda, alltså lärare och studerande, har inflytande över sitt arbete. Det är en demokratisk rättighet. Detta för mig in på reservation nr 5, där vi anser att omläggningen av lokalkostnadsanslag bör samordnas med de övriga anslagsomläggningarna, som genomförs år 1993 91. Detta är också betydelsefullt av rättviseskäl. Det kan ju vara så att vissa högskolor har dåliga lokaler med låga hyror och därmed får anslag därefter, medan andra har bra lokaler med hög hyra och därför får högre anslag. Det är viktigt att se över och rätta till detta innan anslagsomläggningen sker. Annars kan det som från början var menat att bli ett positivt instrument för den enskilda högskolan och för att öka möjligheten till rörlighet bli en börda i stället för en lättnad. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som miljöpartiet står bakom.